Herr talman! Den inledande omgång som föregår debatten om de enskilda ärendena har de senaste åren handlat om den sittande regeringens förmåga eller oförmåga i ett mera allmänt avseende, Det här brukar ha en mycket lös anknytning till konstitutionella spörsmål. En förväxling med den allmänpolitiska debatten har sålunda inte varit alltför ovanlig. På många punkter i år är liksom tidigare utskottet enigt. Det innebär inte att de påpekanden som görs i enighetens form på något sätt är ointressanta. Tvärtom, där görs påpekanden som borde föranleda olika åtgärder. Först har utskottet behandlat regeringsskiftet 1981. Utskottets befattning med detta ärende är rimligen att granska om skiftet har skett i konstitutionellt riktiga former. Någon anmärkning mot det sätt varpå skiftet skett har inte framställts. Därför anser jag inte heller att det finns någon anledning att nu ta upp en mera allmänpolitisk debatt på den punkten. Däremot kan jag inte underlåta att kommentera vad Hilding Johansson sade i sitt anförande, när han talade om att regeringen måste ha riksdagens förtroende, att det måste vara självklart att regeringen skall förankra sin politik hos riksdagen. Hilding Johansson ville därmed anföra en viss kritik mot den minoritetsparlamentarism som vi har i dag. Det var andra tongångar, herr talman, på den tiden vi hade en lotteririksdag i det här landet, när socialdemokraterna inte hade någon majoritet i kammaren — inte ens med en enda röst. I den dechargedebatt som vi hade 1975 försökte Hilding Johansson med all kraft försvara lotteriparlamentarismen, som sannerligen inte innebar att regeringen hade någon särskild förankring bland riksdagens ledamöter. Han sade ordagrant: ”Det vore en underlig form av parlamentarism om en regering skriver sina propositioner utifrån oppositionens ståndpunkter. För mig är det en helt främmande form av parlamentarism att ett parti sitter i regering och andra partier i opposition bestämmer dess politik.” Vi kanske skall ha det i huvudet, när vi erinrar oss den debatt som vi hade om regeringens vägran för ett tag sedan att lägga fram en proposition när det gällde den s.k. lövslybekämpningen. ”Vi har anledning att kräva respekt för riksdagens beslut.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

Vad beträffar den andra punkten i utskottets betänkande, nämligen remisser till lagrådet, är det faktiskt anmärkningsvärt att fem lagförslag som tillhör det område inom vilket lagrådsgranskning skall ske inte har lagrådsgranskats och saknar motivering varför så inte har skett. Samma sak uppmärksammade konstitutionsutskottet förra året. Lagen är emellertid mycket klar på den här punkten. Motivering till att granskning inte har skett måste ges. Nu kan det sägas att det här rör sig om betydelselösa ärenden eller förändringar, t.ex. förlängning av en lags giltighet, men det hjälps inte. Ibland kan det faktiskt råda delade meningar om vad som är betydelselöst eller inte. Det är att hoppas att departementens rättsavdelningar i fortsättningen är litet mer observanta i fråga om att följa de bestämmelser om lagrådsgranskning som gäller fr.o.m. den 1 januari 1980. Propositionsavlämnandet till riksdagen — den tredje punkten i betänkandet— hör till utskottets allra käraste ämnen. Varje år konstaterar utskottet att det står illa till. Någon förbättring brukar inte ske till påföljande år, och uttalandet upprepas. Nu tror jag att det finns bara en möjlighet att få regeringar — oavsett partikulör — att skärpa sig, och det är att riksdagen helt enkelt skjuter på behandlingen av för sent avlämnade propositioner. Om detta tillämpas konsekvent, kommer säkert också en annan tingens ordning att inställa sig. Något hopp, herr talman, om att riksdagen skulle ta krafttag här har jag faktiskt inte. Vördnaden för överheten är djupt rotad också i Sveriges riksdag. Det är visserligen bra att år efter år, decennium efter decennium klaga och kräva bättring. Men eftersom det rör sig om mycket marginella förbättringar det ena året, som äts upp av försämringar det andra året, finns det anledning att se dystert på framtiden. I sanningens namn skall dock noteras, vilket utskottet också gör, att vissa förbättringar har skett under de två senaste åren. Det finns anledning att notera detta som positivt, även om läget fortfarande är djupt otillfredsställande. När det gäller granskningen av utgivandet av Svensk författningssamling måste man konstatera att det inte är bra att den tid som löper mellan det att författningen utkommer av trycket och den tidpunkt då den skall träda i kraft i många fall är mycket kort. Det är inte tillfredsställande att av 1374 författningar som kom ut i SFS under 1981 inte mindre än 426 kom senare än två veckor före ikraftträdandet. Att man i några fall också har glömt att tala om när en författning trätt i kraft är verkligen illa. Herr talman! Även om jag för en stund sedan inte instämde i Hilding Johanssons allmänna parlamentariska filosofi, vill jag dock göra det när det gäller vad han sade om granskningsarbetets vikt. Vid den noggranna granskning som utskottet gör varje år av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning påträffas förhållanden, i stort och i smått, som bör komma till riksdagens och allmänhetens kännedom. Det är ett slags revision som utskottet genomför för riksdagens räkning, och den är viktig. Massmedias uppmärksamhet koncentreras emellertid på ett litet antal kontroversiella frågor, som kan ha varierande konstitutionell betydelse. Ofta är det pikanterierna som får den största uppmärksamheten. Detta kan leda till att såväl kammarens ledamöter som allmänheten får intrycket att granskningen är ytlig och koncentrerad till några mer eller mindre viktiga händelser, ja, kanske ibland pseudohändelser. Någon drar kanske slutsatsen att dechargen helt enkelt är onödig. Detta är enligt min mening en felaktig slutsats. Granskningen är viktig, och det finns ingen ersättning för den. Därmed inte sagt att den alltid sker på ett i alla avseenden tillfredsställande sätt. Men det är viktigt att regeringsledamöterna vet att utskottets årliga granskning kan leda till att uppmärksamheten — inte minst från massmedia — riktas på deras handlande och att det som göms i snö kommer upp i tö. Svenska Dagbladet skrev för några veckor sedan att KU:s kvarnar mal långsamt, men de mal. Det är en träffande beskrivning. Utskottets uppgift är inte att kasta sig över olika händelser omedelbart. Det kan ibland vara bra med några månaders perspektiv för att man skall kunna få en bra överblick och få fram facit. Att granska med facit i handen är en fördel, och det har vi försökt ta hänsyn till när det har gällt att formulera kritiken. Det är emellertid knappast möjligt för oss — låt oss erkänna det — att helt frigöra oss från att egna politiska värderingar slår igenom, såsom vi människor nu en gång är beskaffade. För oss moderata ledamöter i utskottet har det emellertid varit en strävan att göra en så saklig granskning som möjligt. Vi har under senare år inte underlåtit att göra påpekanden mot de regeringar som vi har stött parlamentariskt och mot statsråd som har tillhört det egna partiet. Detta får man inte tveka att göra, om granskningen skall tjäna sitt syfte.

Herr talman! Eftersom Hilding Johansson nyss sagt att det är sista gången han deltar i en granskningsdebatt, vill jag gärna passa på tillfället att tacka honom för bestående insatser i svenskt författningsliv och för många intressanta debatter här i kammaren. För mig personligen har dessa debatter varit såväl en utmanande anspänning som en inspirerande stimulans. Herr talman! Man får ibland från utomstående men även här i kammaren frågan vad konstitutionsutskottets granskning av regeringen har för syfte och vad den fyller för ändamål. Hilding Johansson och Anders Björck var ju också inne på detta tema. Jag har nu under ett tiotal år haft möjligheten och — vill jag gärna säga — nöjet att delta i detta granskningsarbete. Jag har också vid ett flertal tillfällen i kammaren uttryckt principiella synpunkter på granskningsarbetet. Jag skall nu ta tillfället i akt och göra några allmänna reflexioner i år också, utan att upprepa, hoppas jag, vad jag tidigare sagt — kanske tvärtom i någon mån modifiera detta. Efter att ha studerat rätt långt tillbaka i akterna vågar jag påstå att det egentligen alltid rått delade meningar om granskningens funktion. Och det har ju funnits tid för delade meningar — granskningen har gamla anor. Uppmärksamheten kring granskningsarbetet och dess resultat har också gått i vågor. Då och då har utskottet behandlat frågor som satt sinnena i uppror, men långa tider däremellan har det allmänna intresset varit svagt. Hur är det nu efter de senaste reformerna av gällande bestämmelser 1971, reformer som f. ö. förberetts tidigare och genom en viss försöksverksamhet prövats några år i slutet på 1960-talet? Helt allmänt kan man konstatera att granskningsarbetet vuxit starkt i omfång. Medan det i början av 1970-talet var ett litet antal ärenden som behandlades under granskningen har ärendena under årens lopp växt i antal och också i omfång. I år är visserligen betänkandet ett tiotal sidor mindre än förra året, men det har med sina 434 sidor alltfort en imponerande volym. Jag kan å alla inblandades vägnar intyga att det ligger ett betydande arbete och många sammanträden bakom detta digra verk. Det i volym mätbara omfånget har således undan för undan ökat. Men det gäller också det innehållsliga omfånget. Granskningen spänner över ett mycket stort antal frågor och över vida sakpolitiska fält. Hur skall då denna påtagliga utvidgning jämfört med gamla dagar förklaras? Om man håller sig till de regeländringar som gjordes 1971 och de motiveringar som gavs för dessa regeländringar, borde man snarast ha kunnat vänta sig en motsatt utveckling, i varje fall inte någon expansion. Det uttalade syftet med regeländringen var nämligen att utskottet skulle avlyftas dens.k. politiska granskningen av regeringens sätt att handha sina uppgifter. Denna granskning skulle i stället klaras av utskotten i samband med behandlingen av sakfrågorna och genom ett vitaliserat frågeoch interpellationsinstitut. Och när de politiska ansvarsfrågorna sattes på sin spets skulle riksdagen använda sig av det nyinrättade misstroendeförklaringsinstitutet, dvs. riksdagen skulle efter vederbörliga krav från en tiondel av kammarens ledamöter rösta om huruvida regeringen eller ett enskilt statsråd skött sig på ett acceptabelt sätt eller ej. Hur har då detta reformpaket vad gäller riksdagens granskning realiserats? Ja, frågeoch interpellationsinstituten har förvisso vitaliserats i den meningen att vi ständigt har ett stort antal frågeoch interpellationsdebatter. De olika utskotten har utan tvivel genom omläggningen enligt den s.k. sakområdesprincipen ett betydligt bättre och mera långsiktigt grepp om sina områden än tidigare, inkl. statsrådens sätt att hantera sina ämbeten. Misstroendeförklaringsinstitutet har däremot mera kommit i skymundan. Visserligen har oppositionen under senare år ideligen hotat med misstroendeförklaringar, och det har förts debatt därom i media, men försök få till stånd missförtroendeförklaring i kammaren har gjorts endast en gång, nämligen hösten 1980. Försöket misslyckades. Det är mycket som talar för att misstroendeförklaringsinstitutet inte kommer att användas särskilt mycket. En misslyckad misstroendeförklaring blir ju en omvänd förtroendeförklaring för regeringen, och det är ju inte precis detta som de missnöjda avser. Samtidigt vill jag säga att jag tycker att reglerna för misstroendeförklaring är bra. De innebär i realiteten att det inte går att störta en regering, om det inte i riksdagen finns förutsättningar för att det kan bildas en ny. Att misstroendevägen i så hög utsträckning är stängd har dock kanske bidragit till en viss frustrering hos oppositionen i riksdagen. Man söker andra vägar för att vädra sitt missnöje med den regering som man inte kan få väck. Detta kan vara en förklaring till att konstitutionsutskottets granskning tvärtemot ursprungliga intentioner fått en alltmer politisk karaktär. En annan förklaring kan vara den ökade bevakningen från massmedia. Denna frestar onekligen till att man hugger till på ett sådant sätt att det skall ge ordentlig uppmärksamhet i media. Särskilt oppositionen aktualiserar således i granskningsarbetet frågor över ett brett register, frågor som i flertalet fall i andra sammanhang varit föremål för debatt och beslut i riksdagen. Konstitutionsutskottets granskning ger ett slags extra legal karaktär åt det kritiska politiska tyckandet; man kan ge ny dramatik åt frågor där dramatiken måhända sedan länge svalnat i det allmänna medvetandet. Granskningen blir ett fördröjt dakapo. En annan förklaring till den här icke avsedda utvecklingen kan vara att författningsbestämmelserna som reglerar granskningen är rätt allmänt hållna. Även om den uttryckliga avsikten när bestämmelserna formulerades inte var denna, ger bestämmelserna, som det står, ett vad granskningens inriktning beträffar betydande expansionsutrymme. Jag minns vad det gäller detta expansionsutrymme hur utskottets dåvarande ordförande, Hilding Johansson, när socialdemokraterna var i regeringsställning ihärdigt förmanade mig och andra att inte överträda gränsen till det politiska tyckandet. Han uppställde tt.o.m. ett antal distinkta punkter där han redovisade vilka faror som hotade om inte rågången hölls. Jag refererade till dessa punkter i förra årets inledningsrunda, och jag skall inte plåga Hilding Johansson med att upprepa dem ännu en gång. Vad man kan konstatera är att socialdemokraterna i opposition också i år ihärdigt utnyttjat det expansionsutrymme som bestämmelserna om granskningen ger. I fråga efter fråga tar socialdemokraterna upp ärenden som tidigare — Nr 145 ibland vid upprepade tillfällen — ventilerats i riksdagen och där slutsatserna Onsdagen den närmast är av rent politisk karaktär. Nu faller även moderaterna i ett par fall 12 maj 1982 inidenna trall. Syftet är att försöka sparka regeringen på smalbenen under så stor uppmärksamhet som möjligt, även i fall där man inte på något sätt kunnat leda i bevis att regeringen syndat vare sig mot gällande bestämmelser, riksdagens beslut eller etablerad praxis, vilket är det som utskottet enligt 1971 års intentioner egentligen skall bevaka. Jag haritidigare debatter sagt att jag personligen är rätt tolerant därvidlag. Om inte annat så är det alltid trevligt att debattera i kammaren med utskottets ärade ledamöter. Men jag tycker nog att det borde höra till att man öppet erkänner att man är ute i politiska syften. Jag skall inte här närmare gå in på ärendelistan för dagens fortsatta övningar — vi kommer ju så småningom in på ärendena. Men jag kan ju som ett illustrerande exempel nämna ubåtsaffären. Den sköttes alltför bra och för framgångsrikt av regeringen för att den skall lämna den samlade oppositionen i ro. Att den sköttes bra vet alla, och det visar till yttermera visso vad utskottet gått igenom. Oppositionen har heller inte kunnat finna att regeringen under detta hektiska men framgångsrika arbete begick några konstitutionella eller formella fel. Allt gick som smort och i enlighet med gällande regler. Men den samlade oppositionen är ändå inte nöjd. Man har valt att göra några politiska markeringar, som man tror skall väcka uppmärksamhet. Det må man ju göra, men det är enligt min mening fel att dölja syftet. Jag har gjort en utvikning från den mer principiella tråd som jag tidigare nystati. För att återvända dit vill jag ställa en introvert fråga: Om det nu är så att konstitutionsutskottets granskning fått så påtagliga politiska övertoner, fyller den då någon meningsfull funktion vid sidan av all annan granskning som riksdagen kontinuerligt utövar? Svaret behöver i och för sig inte vara givet. Man kan säga att det här är fråga om ett slags dubblering, och utskottets granskning skulle således kunna slopas. Men trots den kritik som kan riktas mot granskningen och alla dess övertoner är min slutsats efter de här årens erfarenheter, att granskningen är värdefull. Att vi inte kommer på några allvarliga felaktigheter i regeringens handläggning av ärendena kan ju vara litet nedstämmande för granskarna, men det är naturligtvis i grunden positivt. Det visar i denna del vilket okorrumperat politiskt system vi har, i motsats till vad många tycks tro. Jag vill gärna instämma i påpekandena som Hilding Johansson och Anders Björck gör, när de säger att granskningen har en betydande preventiv funktion. Det är alldeles givet, att om man i kanslihuset skulle frestas att gå genvägar genom gällande regler, så vet man att detta kan malas fram genom utskottets granskning. Vi gör ju också påpekanden, som föregångarna i talarstolen var inne på, av substantiell rättslig natur. Det gör vi också i årets betänkande. Och vi vet att man i kanslihuset är lyhörd för utskottets synpunkter när de är sakligt väl grundade. Vidare ger utskottets granskning i många frågor en fin och sammanhållen dokumentation, som lägger saker och ting till rätta för ledamöter, media och allmänhet. Till saken hör att utskottet eftersträvar enighet i själva beskrivningen av sakfrågorna. Fakta skall man helst inte behöva strida om. Där ledamöterna kan skilja sig är i värderingen av regeringens agerande. Men inte sällan är utskottet ense även där, vilket för fullständighetens skull bör tilläggas. Då kan man ställa frågan — och den får man ofta: Vad är effekten av ett kritiskt majoritetsuttalande från utskottet? Den frågan tror jag inte att man entydigt kan svara på. I massmedia har man uppfunnit någonting som man kallar prickning. Innebörden av detta ord är jag inte helt klar över. Troligen menar man varje form av kritiskt uttalande från utskottet mot regeringen eller ett enskilt statsråd. I så fall är det många prickningar som har utdelats genom årens lopp. Jag vet inte något betänkande under den tid jag har suttit i utskottet där vi inte haft någon form av kritiska uttalanden, ofta formulerade i största enighet. Vad utskottet påpekar och riksdagen ställer sig bakom skall naturligtvis regeringen ta ad notam. Men det innebär inte att riksdagen med anledning av utskottets betänkande vare sig avsätter eller inkompetensförklarar granskade statsråd. Formellt beslutar riksdagen att med gillande av det ena eller andra uttalandet lägga utskottets betänkande till handlingarna. Om riksdagen skulle godta mycket grava anmärkningar mot regeringen eller vederbörande statsråd, är det de kritiserades sak att värdera följderna. Om riksdagen skulle mena att anmärkningarna är så allvarliga att vederbörande statsråd bör avgå, kan riksdagen driva igenom en sådan avgång genom att i särskild ordning anta en misstroendeförklaring — men inte på något annat sätt. Det är således i högsta grad fråga om en politisk akt, för vilken det finns särskilda regler i författningen. Jag hade, herr talman, tänkt att något kommentera Hilding Johanssons utläggningar om parlamentarismens sätt att fungera, men jag ser att den av mig angivna talartiden redan är ute, och för den skull skall jag avstå från det den här gången. Vi hade ju en mycket ingående diskussion i de här frågorna vid förra årets granskningsdebatt, och jag ber den intresserade åhöraren eller läsaren att gå tillbaka till förra årets meningsutbyte. Jag har läst igenom vad jag då sade, och jag står för de omdömen som jag då fällde. Jag ber, herr talman, att så här inledningsvis få yrka bifall till de reservationer där jag finns med och i övrigt till vad utskottet anfört.

Herr talman! Det är som vanligt ett stort nöje att lyssna till Hilding Johanssons årliga anförande om parlamentarismens förfall. Det är ett av dessa inslag i riksdagsarbetet som ger en känsla av fasthet och kontinuitet, ett slags rituell tradition som återkommer den ena våren efter den andra. För Hilding Johansson framstår det som förekom år 1976 som något av ett syndafall för svensk parlamentarism. Innan dess rådde endräkt och paradisisk ordning i rikets styrelse, men de senaste sex åren har det bara varit splittring och elände. Ju längre man lyssnar på denna klagosång, desto mer uppenbart blir det att Hilding Johansson i själva verket ångrar att han som Nr 145 grundlagsfader inte såg till att det i regeringsformen står inskrivet att Sverige Onsdagen den alltid skall ha en socialdemokratisk regering — allt annat är ju exempel på 12 maj 1982 försumpning och förfall. Den sanna parlamentarismen, enligt den här världsbilden, är det socialdemokratiska enpartiregementet, och inget annat. Vad är det då för skillnad mellan enpartiregeringen och koalitionen? Är det att enpartiregeringen är enig, medan det i koalitionen ibland ges uttryck för olika uppfattningar? Nej, så är det ju faktiskt inte. I varje regering — också i socialdemokratiska enpartiregeringar — finns det spänningar och meningsskiljaktigheter. De kan döljas bakom en fasad av tillkämpad enighet, eller genom att t.ex. finansministern är så stark att han sätter sig på de övriga statsråden, men de finns där. Vad vi varit med om de senaste sex åren är att öppenheten kring kanslihuset har ökat, att insynen har varit bättre och att vi genom pressen och på annat sätt ofta fått information om de diskussioner som förts inom regeringskansliet. Precis samma slags öppenhet finns i de flesta andra länder, och Hilding Johansson vet naturligtvis lika bra som jag att om man läser den engelska, amerikanska eller västtyska pressen får man klart för sig att det även i dessa regeringar finns många meningsskiljaktigheter. Jag nämnde England speciellt, eftersom det landet ju ofta beskrivs som en förebild för oss vad gäller parlamentarismen. Där liksom i alla andra länder har fiktionen om att regeringen är en monolitisk enhet med tiden luckrats upp. Man kan utan överdrift konstatera att åsiktsskillnaderna inom de senaste engelska regeringarna — inte minst labourregeringarna — har varit långt större än i någon av de senaste svenska regeringarna. Det ligger i demokratins väsen att åsikter bryts mot varandra, och ingen är egentligen betjänt av att det tisslas och tasslas för mycket om sådana meningsmotsättningar. Jag tror därför att det är ett orealistiskt och ett utdöende ideal som Hilding Johansson hyllar — idén om en regering som döljer sina diskussioner bakom en fasad av enighet. För min del är jag alldeles övertygad om att de regeringar vi kommer att få under 1980-talet kommer att präglas av åsiktsbrytningar och kompromisser precis som de regeringar vi hade under 1960-talet och 1970-talet. Och det gäller även om det socialdemokratiska enpartiregementet skulle återupprättas. Med alla de löften som ert parti har utfärdat och med alla de orealistiska och motsägelsefyllda förväntningar som ni har underblåst finns det inga som helst utsikter för socialdemokraterna att föra en fast och rak och enhetlig politik. Intressegrupperna kommer att rycka i alla tåtar för att påminna om just sina löften. Om någonsin en regering kommer att vara i kravmaskinernas våld, så är det den regering som ni hoppas bilda efter höstens val. Låt mig nu lämna parlamentarismen och säga något om årets dechargegranskning. Den bekräftar, tycker jag, den iakttagelse vi länge har gjort att det för granskningen av regeringen behövs bättre former än de som f. n. finns. Därför är det glädjande att partierna i KU har öppnat en dörr på glänt för att den förestående översynen av JO-ämbetet skall kunna breddas till en prövning av hela riksdagens kontrollmakt. Jag tror att en sådan bredare översyn är starkt befogad, för riksdagen behöver faktiskt bättre instrument att granska den verkställande makten. Och det gäller då inte bara regeringen utan också hela den stora förvaltning som vi nominellt ansvarar för, men egentligen inte har så effektiva medel att styra och kontrollera. Ett originellt drag i årets betänkande är att de socialdemokratiska reservationerna i stor utsträckning riktar sig mot ståndpunkter som socialdemokraterna själva ställt sig bakom. Det har i många stycken blivit en granskning av riksdagen och inte en granskning av regeringen. Vi har flera exempel på att regeringen har lagt fram propositioner som vederbörande utskott har granskat och tillstyrkt och som riksdagen sedan har bifallit i stor enighet. Så ett halvår eller ett år senare ångrar sig socialdemokraterna och tror då att KU är något slags sista klagomur, där man kan överpröva den granskning som riksdagen redan har utfört. Det gäller t.ex. Kotmale, det gäller avvecklingen av länsläkarorganisationen och det gäller Akademiska sjukhuset. I samtliga dessa fall, som vi senare skall gå in på, frånfaller socialdemokraterna i KU nu tidigare intagna ståndpunkter och kommer med en kritik som i stor utsträckning drabbar deras egna partivänner i resp. fackutskott. För några år sedan beskrev Hilding Johansson några typiska faror som lurade i dechargegranskningen. Den första faran var att man drog generella slutsatser av enskilda fall. Den andra faran var att man blev efterklok — med bättre information i sin hand — och den tredje var att man trampade in på andra utskotts områden. Den fjärde risken — fortfarande enligt Hilding Johansson — var att konstitutionsutskottets granskning kunde få litet av hackspettspolitik över sig. Om man går igenom de socialdemokratiska ställningstagandena i årets betänkande, tycker jag att det framstår klart att Hilding Johansson inte bara är en skarpsynt iakttagare av dessa frestelser utan också har en påtaglig förmåga att falla för dem. Den frestelse man kanske mest fallit för är efterklokheten. Men man har lyft upp efterklokheten till en högre nivå, så att säga. Man är inte bara klokare än regeringen har varit, utan man försöker också vara klokare än vad riksdagen har varit, än vad partivännerna i fackutskotten har varit — och i många fall klokare än man själv har varit vid tidigare voteringar i riksdagen. I många fall är det nämligen så att kamraterna i KU på den socialdemokratiska kanten nu kritiserar regeringen för förslag som de tidigare här i kammaren varit med om att rösta fram. Herr talman! Hilding Johansson lämnar riksdagen i år, och jag vill gärna förena mig med Bertil Fiskesjös hyllning till Hilding Johansson. Han har varit en inspirerande företrädare för socialdemokraterna i KU. Många debatter som vi haft har varit rika, intressanta och vederkvickande, och jag har lärt mig mycket av Hilding Johansson. När jag läser igenom protokollen från gamla debatter där han deltagit, får jag bilden av en politiker som har tänkt mycket kring konstitutionella frågor och som har ett djupt engagemang för den svenska demokratin. Jag vill tacka Hilding Johansson för de sex år som jag har varit i KU under hans vice ordförandeskap. Nr 145 Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn återfinns. Onsdagen den
Herr talman! Enligt regeringsformen åligger det konstitutionsutskottet att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Detta konstaterande inleder i år, som så många gånger förut, KU:s granskningsbetänkande. Frågan är dock om det inte snart är dags att fundera över hur granskningen av regeringen bäst skall ske. Är det självklart att nuvarande former är de bästa? Hur mycket skall granskningen vara av formell natur, och hur mycket skall den vara politisk? Det är naturligtvis inte bra om granskningsarbetet alltför mycket präglas av en uppdelning för och emot den sittande regeringen, så att sakgranskningen trängs undan. Tendenser därtill har funnits både före och efter maktväxlingen i kanslihuset 1976. Man bör söka former för hur granskningen bäst skall genomföras. Det är också viktigt att inte granskningsarbetet blir en rutinsak. Visst kan det vara på sin plats att undersöka utgivningen av Svensk författningssamling och även påtala när det brustit därvidlag. Visst kan det vara motiverat att granska hur frågan om remisser till lagrådet fullföljs. Visst är det motiverat att granska propositionsavlämnandet, denna trogna följeslagare i granskningsbetänkandena år från år. Här kan man säga att regeringarna växlar men de otillfredsställande förhållandena består. Det får naturligtvis inte bli så, att granskningsarbetet domineras av sådana frågor på bekostnad av en välbehövlig granskning av statsrådens tjänsteutövning i komplicerade frågor. De sedan 1976 något oftare förekommande regeringsskiftena har tillfört granskningsbetänkandena nytt stoff. Gick det rätt till vid regeringsskiftet 1981? Utskottet anser tydligen det, om man bortser från det socialdemokratiska särskilda yttrandet om valsystemets verkningar. Man kan helt och fullt instämma i att den bästa lösningen hade varit ett nyval. Det krävde vi också från vpk. Om de hinder som ansågs råda kan sägas att det mycket väl hade varit möjligt att genomföra nyval. Möjligheterna bör också öka i framtiden när man nu kommit fram till att det går att förkorta tiden mellan utlysande av nyval och valdagen. Socialdemokraterna antyder att de fasta valperioderna varit ett hinder. Den frågan får vi anledning att återkomma till i ett större sammanhang. där valsystemet prövas. Den har dock knappast varit avgörande vid de tillfällen då regeringskriserna aktualiserat nyval. Politiska bedömningar torde ha fällt avgörandena. Ytterligare en fundering anmäler sig när man tar del av konstitutionsutskottets granskningsbetänkande. Vad är det som avgör vilka frågor som blir föremål för granskning? Är det frågor som diskuterats i massmedia? Ofta är det nog så, och det är naturligtvis på intet sätt fel att utskottet går vidare och granskar sådana frågor. Tvärtom. Men i övrigt då, vad kommer upp till granskning? Givetvis får man förutsätta att utskottets ledamöter vaksamt 15 följer vad som sker, men granskningen av regeringen är långt ifrån det enda man har att syssla med i konstitutionsutskottet. Om man tar årets granskningsbetänkande som utgångspunkt kan man fråga sig: Är de frågor som där behandlas de enda som gett anledning till granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning? Fråga är väl om det inte t.o.m. går omkring riksdagsledamöter med ärenden som mycket väl hade lämpat sig för utskottsgranskning. Varför har de inte anmält dessa då? kan man säga från konstitutionsutskottet. Motfrågan måste då bli: Vad görs för att fånga upp olika problem inför granskningsarbetet? Med all respekt för konstitutionsutskottets arbetsbörda vågar jag hävda att det för granskningsarbetet skulle vara värdefullt med en bättre marknadsföring av utskottets granskningsroll. Jag vet t.ex. inte i vilken utsträckning riksdagens ledamöter är informerade om vid vilken tidpunkt ärenden skall vara anmälda. I vpk-gruppen söker vi informera om detta. Nu är det också så att i den mån ärenden anmäls för granskning från andra än konstitutionsutskottets ledamöter, så är det vanligtvis vpkledamöter som gör sådana anmälningar. Med vad jag här har sagt vill jag endast resa frågan, hur granskningsarbetet på bästa sätt skall motsvara sitt syfte. Efter tidigare inlägg tycker jag att det på något sätt ligger i luften att denna verksamhet bör ses över. Vi har från vpk vid olika tillfällen betonat vikten av att kontrollorganens verksamhet förstärks och effektiviseras i takt med att myndigheternas makt ökar. Vi har sålunda ofta hävdat att riksdagens granskning av JO-ämbetet inte får bli en formell utan måste vara en aktiv handling. Allt fler ger oss rätt på den punkten. Det är möjligt att vi får invändningar när vi hävdar att granskningen av regeringen och enskilda statsråd måste bli aktivare och effektivare. Men jag tror att även dessa tankegångar kommer att vinna ökat stöd. Låt mig också, herr talman, återigen påpeka det otillständiga i att ett riksdagsparti förhindras att delta i konstitutionsutskottets granskningsarbete, liksom i utskottsarbetet i riksdagen som helhet. Det är givetvis en vällovlig ambition från konstitutionsutskottet och dess kansli att också vpk-gruppen fortlöpande får granskningspromemorior, men det ger inte möjlighet att delta i granskningsarbetet. Visst kan det vara av intresse att ta del av protokoll från olika utfrågningar. De kan vara avslöjande. Vissa svarande är nog så frispråkiga, medan andra verkar som musslor med minnesförlust. Varje sådan läsning föder dock frågor, som man skulle vilja ställa för att få problemen genomlysta, men den möjligheten är vpk berövad. I konstitutionsutskottets betänkande 1976/77:36 betonades starkt betydelsen av att alla partier ges möjligheter att delta i utskottsarbetet. Det finns en mening som jag anser har särskilt stor anknytning till granskningsarbetet: ”I ökad omfattning förekommer att upplysningar inhämtas utifrån genom remiss till myndigheter, organisationer etc. eller genom s.k. hearings inför utskottet.” Konstitutionsutskottet drog den naturliga slutsatsen att det självfallet är av stort intresse för alla de i riksdagen representerade partierna att delta i utskottsarbetet. Det bör tilläggas att riksdagen ställde sig bakom detta uttalande. Den ställde sig också vid ett senare tillfälle bakom en rekommendation av hur Nr 145 frågan skulle kunna lösas. Likväl är frågan alltjämt olöst. Utan att begära sakdebatt här i dag vill jag ändå fråga företrädare för de olika partierna i konstitutionsutskottet om de inte delar uppfattningen att samtliga riksdagspartier på lika villkor bör ha möjlighet att delta i granskningsarbetet. Till de olika frågorna i granskningsbetänkandet blir det tillfälle att återkomma under resp. rubriker, och jag skall inte föregripa debatten. Låt mig dock redan nu säga att några frågor som har anmälts från vpk har fått en — för att uttrycka det milt — alltför knapphändig behandling. Proportionerna vid redovisningen av olika ärenden kan ibland vara svåra att förstå. De torde inte alltid bero på tillgängligt material utan säkert också på den politiska bedömningen av frågan. Bakom ställningstagandena i vissa av de frågor som har delat utskottet i majoritetsoch minoritetsskrivningar finns också allvarligare frågeställningar än vad granskningen uppehåller sig vid. Det gäller bl.a. de utrikespolitiska aspekterna på Datasaabaffären. Även till dessa frågor återkommer vi från vpk i den fortsatta debatten.
Herr talman! Jag begärde ordet när Nils Berndtson ställde en del frågor kring det sätt på vilket utskottet bedriver sin granskningsverksamhet — han undrade särskilt på vilket sätt initiativ tas till granskning av särskilda ärenden. Som Nils Berndtson också senare kom in på står det utskotten i riksdagen fritt att uppmana konstitutionsutskottet att granska en fråga. Det står också alla riksdagsledamöter fritt att till utskottet komma in med en sådan begäran. Även utskottets egna ledamöter kan naturligtvis ta initiativ, och det mesta kommer den vägen. Det finns alltså, såvitt jag kan förstå, inte några egentliga behov av någon särskild marknadsföring, eftersom kretsen som kan väcka frågor är ganska begränsad. Jag förutsätter att riksdagens ledamöter verkligen har kunskap om sina rättigheter. Vi avfärdar inte utan vidare något krav på granskning. Vi gör en första undersökning av frågan och låter sekretariatet ta fram en promemoria. Vi sopar alltså ingenting under mattan. Men sedan kan det hända att när den som har väckt frågan får se hur saker och ting i verkligheten förhåller sig tar han tillbaka ärendet som granskningsärende, och då blir det inte redovisat i betänkandet. Det urval som på detta sätt faktiskt kommer till stånd är naturligtvis en blandad kompott. Bakom urvalet står dock de intressen som initiativtagarna anser sig ha.

De för granskning ursprungligen avsedda frågorna har således inte försvunnit utan upptar fortfarande en betydande del av utskottets arbete.
Herr talman! Visst står det i regeringsformen 12 kap. 1§ att varje annat utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka fråga om statsråds tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärende, men medge ändå, Bertil Fiskesjö, att utskottet inte särskilt aktivt verkar för att få med sådana frågor i sitt arbete. Visserligen kan man säga att varje ledamot känner till denna bestämmelse, men vad jag bl.a. syftar till är att en konkret åtgärd kunde vara att konstitutionsutskottet, så snart arbetet hade planlagts, gick ut med information till utskotten och de enskilda riksdagsledamöterna om sista datum för anmälning av granskningsärenden. Det vore ju en enkel åtgärd. Visserligen kan det befaras att konstitutionsutskottet då får mer att arbeta med, men för granskningen och för kontrollmaktens utövande skulle det väl ändå vara till fördel, eller hur?
Herr talman! Låt mig påpeka att konstitutionsutskottets ledamöter inte tillbringar sina dagar i slutna rum. De deltar i resp. riksdagsgruppers arbete och kan naturligtvis direkt, i den mån de så vill, informera gruppledamöterna om vad som gäller för själva utskottsgranskningen. Att gå ut med cirkulär i en sådan fråga tycker jag vore att överarbeta det hela.

Herr talman! Jag vill gärna svara Hilding Johansson att jag delar hans uppfattning på två punkter. Jag tycker liksom han att majoritetsparlamentarism normalt är att föredra framför minoritetsparlamentarism. Men får jag erinra om att vi inte har haft särskilt många majoritetsregeringar i Sverige. Under de senaste tolv åren har vi, såvitt jag vet, bara haft två, nämligen Fälldin 1 och Fälldin 2. Vi har därutöver under efterkrigstiden haft en lång räcka minoritetsregeringar. Vidare vill jag instämma i att folkrörelserna är en omistlig del av det svenska samhället. De fyller en viktig funktion. När jag säger att en ny socialdemokratisk regering skulle hamna i deras våld, vill jag därmed påminna om att socialdemokraterna har strött omkring sig så många löften och skapat så många förväntningar att en mängd olika folkrörelser kommer att ha motstridiga anspråk på socialdemokratin. Ni har helt enkelt utställt växlar, som ni inte har någon som helst chans att lösa in. I den meningen kommer det, om socialdemokraterna återkommer till makten, att uppstå en mycket stor konkurrens bland de folkrörelser som vill ha just sina löften infriade.
Herr talman! Hilding Johansson har rätt förstått vad jag menar med ”varje parti”, och det är också det begrepp som arbetsformsutredningen använde. Vi har i tidigare motionsyrkanden sagt att varje parti som passerar 4-procentsspärren och blir representerat i riksdagen också skall erhålla representation i utskotten. Mer eller mindre tillfälliga enmanspartier har naturligtvis inte möjlighet att träda in i en rad utskott. Vad det här handlar om är att ett parti som med nuvarande valordning är representerat i riksdagen ändå är utestängt från möjligheterna att delta i utskottsarbetet. Jag noterar att Hilding Johansson har påmint om den rekommendation som riksdagen antog men som tyvärr inte fullföljdes efter 1979 års val. Det skulle vara bra att veta även hur andra partier ser på denna fråga. Jag ställde den i mitt inledande anförande.

Herr talman! Låt också mig få tillfälle att fullgöra den angenäma plikten att tacka Hilding Johansson för de år han har verkat inom konstitutionsutskottet! Det är emellertid med en viss tveksamhet jag gör det. Dels finns ju risken att han så småningom gör ett ärevarv i kammaren innan riksmötet är slut, dels kan de vänliga ord som tillkommer honom senare komma att utnyttjas under debatten.

Bertil Fiskesjö sade att man från moderat håll den här gången har tagit tillfället i akt att utdela sparkar av politisk karaktär mot den regering som sitter. Jag har inför den här dechargedebatten gått igenom protokollen från tidigare dechargedebatter, och jag kan bara konstatera att Bertil Fiskesjö på den tid då han var i opposition icke aktade för rov att utdela ett antal politiska sparkar mot den regering som då satt. Jag vill vidare peka på vikten av att den utredning om JO-ämbetet vars tillsättande konstitutionsutskottet har enat sig om snabbt kommer till stånd och får sådana direktiv att det blir möjligt att behandla riksdagens samlade kontrollmakt. Det är väsentligt att en förändring och förbättring åstadkoms på det här området, men jag skall inte föregripa den debatten nu utan vill bara understryka vikten av att någonting sker snabbt. Herr talman! Som svar på Nils Berndtsons fråga om vår inställning vill jag till slut säga att vpk i dag har den representation i utskotten som följer av gällande bestämmelser. Vi har inte lyckats uppnå en lösning på det här området. Vpk kunde emellertid, om partiet hade velat det, ha varit representerat i hälften av riksdagens utskott, men förslaget härom avvisades av vänsterpartiet kommunisterna. När det gäller det moderata engagemanget för att ge vpk representation vill jag gärna säga att om herr Berndtson kan övertyga sina partivänner i östländerna om att de skall se till att det blir en tillfredsställande moderat representation i de ländernas parlament och parlamentsutskott, så lovar jag ett kraftfullt stöd för vpk:s utskottsrepresentation i den svenska riksdagen.
Herr talman! Beträffande det som här nu sagts finns det ett par saker som jag gärna vill kommentera. Först bara några ord om parlamentarismen och dess tillämpning. Man tycks i den allmänna debatten utgå från att det finns en evig, för alla och överallt given form av parlamentarism. Så är det inte. Olika länder har funnit på olika lösningar. Vi tillämpar de lösningar som vi i stor enighet kom överens om när den nya författningen antogs. Regeringar har vidare kommit och gått — sådant händer och är fullt tillåtet i demokratiskt styrda stater. Regeringarna har också kommit och gått helt i överensstämmelse med de regler som finns inskrivna i vår författning. Till råga på allt har regeringskriserna och regeringsbildningarna lösts snabbt och smidigt. Det gäller även den senaste regeringskrisen förra året. Reglerna för vår parlamentarism finns alltså angivna i vår författning. Denna har vi tillämpat till punkt och pricka. Därmed kan vi naturligtvis inte ai utifrån författningssynpunkter rikta någon kritik mot parlamentarismens tillämpning i landet. I ett tidigare inlägg av Hilding Johansson fanns en passus som kanske inte förvånade mig, men som ändå enligt min mening är diskutabel. Hilding Johansson ondgjorde sig över att det händer att några ledamöter i utskotten och ibland hela utskott går emot regeringsförslagen eller ändrar i dessa. För min del tycker jag att det är en helt naturlig och riktig ordning. Det är ju riksdagen som har ansvaret för de beslut som fattas. Regeringen lägger fram förslag; sedan är bordet riksdagens. Riksdagens utskott och deras ledamöter skall liksom kammaren naturligtvis under beaktande av sitt ansvar försöka komma fram till sådana beslut som är nyttiga och riktiga, även om detta innebär en ändring i regeringspropositionen. Vad är det för märkligt med att riksdagen ändrar i regeringens proposition? Utskottsfrågan, Nils Berndtson, har vi diskuterat många gånger. Jag har då sagt att jag tycker att det är viktigt att partier av vpk:s storleksordning är representerade i utskotten. Jag vill livligt understryka att det — man får ofta ett motsatt intryck när man hör Nils Berndtson och socialdemokraterna diskutera — skulle vara vi på den andra sidan som har förhindrat vpk att få utskottsrepresentation. Så är det inte alls. Det är tvärtom så att orsaken till att vpk inte har utskottsrepresentation är att socialdemokrater och vpk:are inte har kunnat komma överens om fördelningen, antalet platser etc. Ni kan väl ändå inte gärna begära att vi från den andra sidan skulle avstå platser till er i utskotten? Det får naturligtvis bli en fördelning inom den proportionella pott som ni har haft tillsammans. Jag vill tacka Anders Björck för att han i ett inlägg öppet och klart medgav att det han var invecklad i när det gäller årets granskningsbetänkande var att utdela politiska sparkar.

Herr talman! Moderaterna motsatte sig den rekommendation som riksdagen i början av 1979 antog för att få till stånd en lösning av utskottsfrågan. Därför kan Anders Björck möjligen hävda en viss konsekvens. Men det handlar inte, Anders Björck, om huruvida vpk är berett att ta en eller annan utskottsplats, utan om att vi skall ha en reglerad ordning för utskottsrepresentationen. Den skall inte vara beroende av vissa andra partiers mer eller mindre goda vilja. Jag tror att Anders Björcks platthet om moderaternas möjligheter att bli representerade i parlamentariska utskott i öststaterna gör sig bäst, om den får stå helt naken i protokollet. Därför skall jag inte bemöta den. I dag diskuterar vi faktiskt arbetet i Sveriges riksdag. Jag går så över till Bertil Fiskesjös synpunkter. Visst diskuterade man under hela senare delen av 1970-talet problemet med utskottsrepresentationen. Och både Bertil Fiskesjö och jag undertecknade 1979 en rekommendation om hur man skulle kunna lösa utskottsfrågan genom att fördela samtliga utskottsplatser i förhållande till partiernas styrka. Tyvärr ville inte Bertil Fiskesjös parti efter valet 1979 stå kvar vid denna rekommendation. Nr 145 Det är därför som vi har det läge som i dag råder. Onsdagen den Vi behandlade denna fråga i samband med granskningsdebatten förra året 12 maj 1982 —det har Bertil Fiskesjö rätt i. Då talade han om att också han hoppades att vi skulle hitta en lösning på frågan, men så tillade han: ”Jag måste emellertid erkänna att jag personligen känner en viss uppgiven trötthet vid tanken därpå.” Vad som sedan dess har hänt — eller rättare sagt inte har hänt — tyder tyvärr på att Bertil Fiskesjö helt har uppslukats av den uppgivna tröttheten. Den arbetsgrupp, där Bertil Fiskesjö är ordförande, som har hand om frågan har inte sammanträtt på lång tid — och det är illavarslande. Det låter bra med beklaganden över att vpk inte kan delta i utskottsarbetet, men det vore faktiskt betydligt bättre med en klar vilja att lösa frågan.
Herr talman! Det finns faktiskt en bestämmelse i vår riksdagsordning som säger att talarna skall hålla sig till ämnet. Nu diskuterar vi inte vpk:s utskottsrepresentation, utan dechargearbetet och ingenting annat. Därför tänker jag inte fortsätta den debatt om utskottsrepresentationen som Nils Berndtson här har tagit upp. Vi har haft den diskussionen åtskilliga gånger tidigare. Jag har, Bertil Fiskesjö, självfallet inte sagt att vi från moderat håll skulle ägna oss åt att utdela någon sorts politiska sparkar. Vad jag däremot har sagt är att om Bertil Fiskesjö kallar den kritik som vi i några avseenden riktar mot statsråd som tillhör centern för politiska sparkar, så har Bertil Fiskesjö— med stor energi och vilja att verkligen sparka hårt — under en följd av år själv utdelat en lång rad sparkar.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta ”fotbollssnacket” med Anders Björck. Jag begärde ordet för att ytterligare kommentera Nils Berndtsons inlägg. Han påstod att det finns en antagen rekommendation när det gäller utskottsrepresentationen som vi inte har tillämpat. Jag ber att få understryka att rekommendationen har tillämpats — i dess helhet.

Herr talman! Det var ett mycket märkligt yttrande av Bertil Fiskesjö, att rekommendationen har tillämpats. Enligt rekommendationen skulle varje riksdagsparti få en representation i det totala antalet utskottsplatser som motsvarar partiets styrka i riksdagen. Då skulle ju inte vpk vid det här laget vara utan utskottsrepresentation, Jag har faktiskt rekommendationen framför mig, så jag kan friska upp Anders Björck säger att vi diskuterar inte här frågan om partiernas representation i utskotten, men jag har heller inte begärt någon sakdebatt. Vi diskuterar dock granskningsarbetet och därmed också riksdagspartiernas olika förutsättningar att delta i det. Då tycker jag nog att frågan om utskottsrepresentationen hör hemma i den här debatten, i varje fall betydligt mera än frågan huruvida moderaterna skall kunna vara representerade i utskott i fftämmande länder.
Herr talman! Jag vill bara till detta tillägga att Nils Berndtson envist fortsätter med att läsa bara en del av rekommendationen. Jag kan inte ur minnet läsa upp resten, men Nils Berndtson vet mycket väl vad där står, allra helst som han har rekommendationen framför sig.

Herr talman! Sommaren 1981 dömdes en 29-årig man av tingsrätten för brott mot lagen om vapenfri tjänst till fängelse i fyra månader. Brottet rubricerades sålunda som grovt. Han hade tidigare dömts för samma brott till fängelse men av nåd fått detta förändrat till villkorlig dom. Han ansökte också denna gång om nåd hos regeringen, som lämnade ansökan utan bifall. Fallet ansågs uppenbarligen klart. Därför hörde regeringen inte Högsta domstolen, innan den tog ställning till nådeansökan. När sedan mannen i början av juni 1981 började avtjäna sitt straff, startade han en ”hungerstrejk”. Såvitt uppgivits intog han dock vätska i form av örttéer, vatten och fruktjuicer. Han minskade 8,5 kg i vikt. Därefter sökte han nåd hos regeringen. De undersökande läkarna konstaterade därvid att hans tillstånd var tillfredsställande men kom med det säkert alldeles riktiga påpekandet att det kunde komma att försämras om han fortsatte sin ”hungerstrejk”. Kriminalvårdsstyrelsen avstyrkte bifall till nådeansökan, medan Högsta domstolen, vars beslut vi i riksdagen inte får uttala oss negativt om, tillstyrkte bifall till nådeansökan. Regeringen fann för gott att inte följa HD:s råd utan avslog nådeansökan. Nu fortsatte vederbörande att bara dricka té, vatten och juicer, samtidigt som han —i den nyhetstorka som rådde i Sverige vid tillfället — såg till att det blev en s.k. massmediareaktion. TV-inslag och tidningsartiklar berörde den självförvållade situation som mannen råkat in i, och allas tankar gick till hungerstrejkande IRA-fångar eller sovjetiska dissidenter. När då kriminalvårdsstyrelsen ansökte om nåd, HD tillstyrkte bifall till en förnyad nådeansökan och den ordinarie justitieministern var på semester, Fallet väckte med rätta stor uppmärksamhet och regeringens beslut blev 12 maj 1982 starkt kritiserat i massmedia. Det finns anledning att följa upp denna kritik, och det har de moderata ledamöterna av utskottet gjort. Det finns ingen anledning att ha en annan praxis i nådeärenden för vapenvägrare än för andra brottslingar. Den centerpartistiske ordföranden i försvarsutredningen konstaterade också i ett tidningsuttalande i samband med att nåd beviljades på grund av hungerstrejken, att ett dylikt handlingssätt av regeringen försvårade för dem som avsåg att slå vakt om den allmänna värnpliktens princip och en levande svensk försvarsvilja. Det finns ytterligare en aspekt. Skall man kunna provocera fram nåd genom att hungerstrejka? Skall detta i så fall bara gälla vapenvägrare? Vad hade hänt om det varit en rattfyllerist, en narkotikalangare eller en skattebrottsling som började hungerstrejka? Skulle regeringen då ha varit lika snabb i vändningarna när det gällde att bevilja nåd? Säkerligen inte. Det måste, herr talman, klart slås fast att vapenvägrare inte skall kunna påräkna någon särbehandling i nådefrågor. Självfallet skall också vapenvägrare kunna få nåd, om det föreligger synnerliga skäl för detta, men det skall inte vara möjligt att få det på grund av att man medvetet provocerar fram en situation som den 29-åringen försatte sig i. Vill man förändra vapenvägrarnas situation, skall lagen i så fall ändras.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

Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Sture Thun. Den första lyder, och där tycker jag att vi måste få ett klart besked från den socialdemokratiske talesmannen: Skall hungerstrejk, alltså ett framprovocerat förhållande, vara ett kriterium som regeringen generellt skall ta hänsyn till när det gäller att bevilja nåd? Den andra lyder: Anser Sture Thun att regeringen i ett fall har beviljat nåd på grund av en helt frivillig hungerstrejk kan bli prejudicerande? En tredje fråga är: Anser Sture Thun att vapenvägrare skall behandlas annorlunda än andra grupper i samhället? Följdfrågan härtill blir då: Anser Sture Thun att regeringen skulle ha handlat på samma sätt, om den som hungerstrejkade inte, som i det här fallet, hade varit en vapenvägrare utan en person som gjort sig skyldig till t.ex. grovt narkotikabrott?

Herr talman! Jag tycker att Sture Thun svävar betänkligt på målet. Visserligen bedöms varje ansökan för sig — det ligger i sakens natur — men det måste väl stå klart för alla att ett fall som detta, där en nådeansökan bifallits, får prejudicerande betydelse. Jag har svårt att förstå något annat. Det kommer självfallet att kunna åberopas. Om regeringen i fortsättningen säger nej till nådeansökningar i liknande fall, begås naturligtvis — jämfört med den person som fick nåd — en orättvisa mot dem som inte får nåd. Sedan är det självklart att det är svårt att göra jämförelser mellan narkotikabrottslingar och den här typen av människor som sitter i fängelse. Men även på den punkten svävade Sture Thun på målet. Jag vill upprepa frågan: Innebär det svar jag fick av Sture Thun att hungerstrejker inte skall kunna leda till att grova brottslingar, exempelvis sådana som har begått narkotikabrott, skall få nåd?

Herr talman! Regeringen har vissa särskilda beslutsfunktioner till sin disposition. Det är ett utslag av insikten att under vissa omständigheter och i speciella situationer är det ur mänsklig eller allmän synpunkt önskvärt att en högsta instans kan ta sådana hänsyn som går utöver vad som finns utrymme för i den ordinarie rättsordningen. Nådeinstitutet ger en sådan beslutsfunktion. Kungen har sedan urminnes tider ansetts ha rätt att bevilja nåd. Denna rätt har sedermera gått över på regeringen. Det hör till sakens natur att de regler som finns i författningen om nådeinstitutet är knapphändiga och egentligen inte säger mer än att regeringen har rätt att genom nåd efterge eller mildra brottspåföljd. Med en mera detaljerad reglering av när och på vilka grunder regeringen har rätt att bevilja nåd skulle institutet egentligen förlora sin mening. Detsamma skulle gälla om regeringen i tid och otid beviljade nåd, men då på det sättet att nådeinstitutet satte det ordinarie rättsväsendet ur kraft. Nådeinstitutet skall således för att fylla en funktion vara i dubbel mening exklusivt och tillämpas med restriktivitet. De undersökningar om tillämpningen av nådeinstitutet som konstitutionsutskottet vid upprepade tillfällen gjort har också visat att det använts med den varsamhet och den omsorg som krävs för att det alltfort skall vara meningsfullt. Det gäller även den genomgång som utskottet nu gjort och som särskilt koncentrerats till behandlingen av ansökningar om nåd efter dom för värnpliktseller vapenvägran. Antalet fall har inte varit särskilt stort. Det gäller sammanlagt under 1981 endast 160 ärenden av nåd efter militära brott. I 19 fall av dessa beviljades nåd. Endast en liten del av dessa faller direkt under de kategorier som utskottet särskilt uppmärksammat. Det rör sig således om ett mycket litet antal. Det fall som här diskuterats och som när det avgjordes blev föremål för en del diskussion och som nu föranlett en reservation från moderaternas sida gällde, som tidigare talare nämnt, en vapenvägrare som beviljades nåd efter hungerstrejk. Mannen i fråga hade först fått en nådeansökan avslagen, men efter det att hungerstrejken fortsatt en längre tid befriade regeringen mannen från straffet. Beslutet hade tillstyrkts av såväl kriminalvårdsstyrelsen som högsta domstolen. Moderaterna kritiserar detta om än i något inlindande formuleringar i sin reservation. I realiteten tar dock moderaterna ställning i det enskilda fallet. Man säger nämligen i reservationen bl.a.: ”Om t.ex. en vapenvägrare genom egna åtgärder i form av hungerstrejk försätter sig i en sådan situation att hans hälsa riskerar att försämras, bör denne enligt utskottets mening ”— alltså moderaternas mening — ”inte kunna påräkna nåd.” Detta innebär i klartext att den man det här gällde inte borde ha fått nåd enligt moderaterna, oavsett vilka omständigheter i övrigt som förelåg. Det är ett märkligt ställningstagande vad det gäller det enskilda kritiserade fallet. Men ställningstagandet har dessutom generell karaktär, vilket ytterligare understryks av fortsättningen i moderaternas reservation. Där står det nämligen: ”Utskottet finner det angeläget att regeringen generellt beaktar detta vid tillämpningen av nådeinstitutet i samband med hungerstrejker.” Vad som sägs i moderatreservationen tillsammantaget är således att vapenvägrare som hungerstrejkar under inga omständigheter skall kunna beviljas nåd. Det lilla uttrycket ”t.ex.” som är inskjutet i den första mening jag citerade måste dock ses som en ytterligare utvidgning av den krets som aldrig skulle kunna få nåd. Denna krets skall, såvitt jag kan förstå, enligt moderaterna omfatta alla som hungerstrejkar. Jag skall här inte försöka göra någon värdering av inställningen till hungerstrejker som sådana. Det har ju inte ett dugg med själva sakfrågan att göra. Jag vill bara för det första understryka att ett nådebeslut inte är ett ställningstagande i brottsfrågan och att det inte är prejudicerande. För det andra vill jag hävda att moderaternas sätt att under alla omständigheter utesluta människor som visar ett visst angivet beteende från alla möjligheter att beviljas nåd strider mot de grundläggande principerna för nådeinstitutet. Jag måste säga att det skall bli mycket intressant att se hur moderaternas i kammaren närvarande jurister ställer sig i denna fråga. Med det anförda, herr talman, yrkar jag avslag på moderaternas reservation och ansluter mig till utskottets skrivning.
Herr talman! Det är ingen nyhet för Bertil Fiskesjö att vi gång på gång granskat nådeinstitutet. För ett antal år sedan gjorde vi en total genomgång, men jag tycker att det snart finns anledning att ånyo återkomma till frågan. Men låt oss inte blanda bort korten, Bertil Fiskesjö. Vad det handlar om är helt enkelt följande — och där tycker jag att konstitutionsutskottet har anledning att gripa in.

Jag frågar: Är detta rättvist? Är 12 maj 1982 detta en rimlig handläggning? Det är typiskt att det gällde en vapenvägrare. Är det någon, herr talman, som tror att en ekonomisk brottsling, narkotikabrottsling e. d. hade fått nåd om han hungerstrejkat? Självfallet inte. En vapenvägrare som hungerstrejkar och får komma i TV, honom kan man alltid bevilja nåd. Jag har svårt att se att detta är särskilt rimligt, och jag har svårt att se att man skulle kunna blanda bort korten genom att tala om enskilda fall. Visst var det ett enskilt fall, men det handlade i hög grad om något som var direkt framprovocerat av vederbörande. Det var inte så att den stackaren var sjuk på grund av omständigheter som han inte kunde påverka — i så fall skulle självfallet nåd kunna beviljas — utan det handlade om att han använde en metod för att få nåd som jag inte tycker skall leda till sådan särbehandling.

Herr talman! Jag vidhåller att moderaternas reservation i princip är omöjlig. Jag resonerar inte i det enskilda fallet utan generellt. Det finns självfallet inte — om man vill bibehålla nådeinstitutet sådant det är — några skäl för att ett visst beteende under alla omständigheter skall utesluta nåd. Hur ser moderaterna t.ex. på om intagna på annat sätt försöker begå självmord, t.ex. genom att skära av pulsådern? Skulle sådant beteende också — alldeles bortsett från omständigheterna i övrigt — utesluta alla möjligheter till nåd? Jag vill understryka — för att det inte skall råda några missförstånd — att utskottsmajoriteten inte på något sätt har uttalat att de som hungerstrejkar alltid skall få nåd. Vad vi vänder oss mot i den moderata reservationen är att den som hungerstrejkar alltid skall uteslutas från nåd oavsett omständigheterna i övrigt. Den grundläggande principen för nådeinstitutet, Anders Björck, skall alltid vara en bedömning av det aktuella fallet för sig med hänsyn tagen till alla i fallet relevanta omständigheter.

Herr talman! Bertil Fiskesjö läser mycket dåligt innantill, eller också förfalskar han medvetet vad som står i vår reservation för att komma bort från en sakdiskussion. I den moderata reservationen står det nämligen inte att man i alla sammanhang och under alla omständigheter skall låta bli att bevilja nåd om det handlar om en hungerstrejk. Det står faktiskt så här: ”Om t.ex. en vapenvägrare genom egna åtgärder i form av hungerstrejk försätter sig i en sådan situation att hans hälsa riskerar att försämras, bör” — jag understryker: bör — ”denne enligt utskottets mening inte kunna påräkna nåd. Utskottet finner det angeläget att regeringen generellt beaktar” — jag understryker: 29 beaktar — ”detta vid tillämpning av nådeinstitutet i samband med hungerstrejker.” Det finns, herr talman, möjlighet att ta hänsyn till de individuella fallen, om det skulle vara nödvändigt. Men vi har ändå velat göra ett generellt påpekande om riktlinjerna för hur regeringen skall behandla vapenvägrare, när de genom hungerstrejker försätter sig i denna situation. Jag vill understryka att vår reservation inte innehåller sådana absoluta skrivningar som Bertil Fiskesjö försökte få kammarens ledamöter att tro.
Herr talman! Anders Björcks uppläsning bekräftar tyvärr precis det som jagtidigare sade. Att Anders Björck nu tvekar och försöker dra sig baklänges innebär naturligtvis att han nu inser att reservationen som sådan är fullständigt omöjlig.

Herr talman! När vi fick den här nya lagen om värnpliktsvägrare, totalvägrare m.m. 1978, skedde det efter omfattande debatt och utredning. Det togs ett steg framåt, och vissa av de problem som funnits under tidigare år löstes. Vpk:s ståndpunkt i frågan var att man vid detta tillfälle borde ha tagit bort fängelsestraffet. Vpk var det enda parti som i kammaren yrkade på att man inte skulle ha fängelsestraff för värnpliktsvägrare och vapenvägrare. Vpk anser att Sverige har råd att inta en tolerant attityd när det gäller värnpliktsvägrare. Ser man på omfattningen — som ju också redovisats i utskottsbetänkandet —, finner man ju att antalet fall av vapenvägrare och totalvägrare är mycket marginellt, jämfört med det totala antal värnpliktiga som av olika andra skäl blir frikallade. Det rör sig om något hundratal av alla värnpliktsoch totalvägrare, medan i varje årskull tusentals frikallas och därför inte gör militärtjänst. Nådeinstitutet har ju i detta som i många andra fall använts restriktivt, vilket också framgår av utskottets betänkande och granskning och av vad som sagts här tidigare. Enligt mitt partis mening finns det inga risker för att det skulle bli något slags massiv efterföljd bara därför att en värnpliktsvägrare eller totalvägrare har fått nåd efter att ha hungerstrejkat. Som framhållits tidigare blir det ju fråga om en bedömning från fall till fall. Jag tror inte att det ärså attraktivt att hungerstrejka att Anders Björck och andra behöver befara att det blir något massivt hungerstrejkande för att man skall slippa undan militärtjänsten. Snarast förhåller det sig ju så, att de flesta i det här landet gärna ställer upp och gör sin värnplikt. Moderaterna har reserverat sig, och det var ju vad man kunde vänta sig. Vi kommer väl ihåg dåvarande moderate försvarsministern Eric Krönmarks frenetiska argumenterande, när det skulle fattas beslut om den nya lagen. Han var emot alla uppluckrande skrivningar. Helst skulle han ha velat få till stånd en skärpning. Ingenting kan få moderater och andra högermän att flyga Nr 145 itaket som när man ifrågasätter vikten av att alla måste kallas in i det militära Onsdagen den eller när det gäller att slå vakt om den militära apparaten. Detta avslöjar ett 12 maj 1982 militaristiskt tänkande och en oförmåga att se att det finns möjligheter att göra insatser i ett svenskt nationellt försvar också på andra sätt än enbart genom att sätta folk under vapen. Vpk tycker att det är gott och väl att det finns möjligheter både att ge nåd i sådana här fall och att de som inte vill göra värnplikt kan fullgöra tjänsten på annat sätt. Vi anser också — om det nu kommer att bli en fortsatt debatt i sådana här frågor — att rättigheterna bör utvidgas, och vi hävdar fortfarande att fängelse inte bör utdömas i de fall som det här är fråga om. Vi kommer självfallet att ansluta oss till vad utskottet anfört.

Herr talman! Utskottet har — med anledning av riksdagens beslut — granskat regeringens handläggning av tekofrågor. Teko står här för textiloch konfektionsindustri. Vår granskning har omfattat tiden efter riksdagens beslut i december 1978.

I 1978 års riksdagsbeslut betecknas en samordning som nödvändig, detta för att strukturförändringar skulle kunna genomföras i socialt acceptabla former. Hänsyn skulle, enligt riksdagsbeslutet, tas till den regionala balansen. Enligt riksdagens beslut behövdes det vidare en effektiv gemensam planering, som skulle omfatta både de statliga och de privatägda tekoföretagen. 1978 års riksdagsbeslut kan sammanfattas på följande sätt: Målet skall vara att en produktionsvolym på 30 96 i allt väsentligt bibehålls. Vidare anvisar riksdagen framkomliga vägar och förfaringssätt när det gäller hur jien angivna målsättningen kan uppnås. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang erinra om att på jordbrukets område är riksdagen överens om autarki — högsta självförsörjningsgrad — genom gränsskydd. Har då regeringen eftersträvat att nå det av riksdagen uppställda målet för tekoindustrins framtid? Man behöver inte vara någon större sanningssökare för att finna att svaret blir nekande. Regeringen har inte ens från början eftersträvat att följa riksdagens uttalade vilja och intentioner i den här frågan. Därför har 2 följderna blivit så svåra och omfattande i form av tillbakagång inom denna bransch och massarbetslöshet bland såväl unga som äldre. Visserligen lade regeringen i mars 1979 fram förslag till åtgärder för tekoindustrin, men de var blygsamma, och den övergripande planen omfattade bara två budgetår. I det läget fann riksdagen att regeringen frångått de riktlinjer som riksdagen förordat hösten 1978. Enligt riksdagen krävdes långsiktiga samhällsinsatser av en helt annan storleksordning än vad regeringen förordat i sin proposition. Planering och utredning borde överlåtas åt de ansvariga organen på området, dvs. tekodelegationen, statens industriverk, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och AMS. I väntan på att detta planeringsarbete utförts och slutförts accepterades regeringens proposition om treårig planering. Med anledning av riksdagens förnyade uttalande uppdrog regeringen i juli 1979 åt de nyss nämnda ämbetsverken att utreda och lämna underlag för fortsatt långsiktig planering av statliga åtgärder för tekoindustrin. Innehållet i riksdagens uttalande skulle beaktas. Rapporterna skulle avse tiden fram till 1987. Regeringen föreskrev i ett annat beslut 1979, att det samordningsansvar som åvilade tekodelegationen skulle avse hela tekoindustrin och att delegationen skulle samordna de olika ämbetsverkens arbete. Tekodelegationen skulle också beakta innehållet i riksdagens uttalande. Tekodelegationen fick en klar uppfattning av sitt uppdrag. Redan i oktober 1980 redovisade delegationen förslag till regeringen om den fortsatta planeringen på tekoområdet. I sin rapport finner delegationen att omfattande åtgärder från samhällets sida krävs för att uppfylla det av riksdagen fastställda målet, nämligen att 1978 års produktionsvolym i allt väsentligt skulle bibehållas. Tekodelegationen föreslog vidare att de handelspolitiska åtgärderna skulle effektiviseras. Det var ett framåtsyftande förslag, som regeringen emellertid inte beaktade i 1981 års budgetproposition. Myndigheternas planeringsverksamhet fullföljdes inte. Någon långsiktig, övergripande plan för tekoindustrin presenterades aldrig för riksdagen. Man föreslog enbart insatser på kort sikt. I budgetpropositionen 1981 tog regeringen upp målsättningen för tekopolitiken. Regeringen ansåg därvid att den dåvarande produktionskapaciteten var av en storlek som var tillräcklig från beredskapssynpunkt. Att upprätthålla denna kapacitet skulle vara ett riktmärke för försörjningspolitiken. Regeringen har därmed övergivit den av riksdagen fastställda ”målsättningen” för ett annat uttryck, nämligen ”riktmärke”. Det är en otillbörlig glidning i språkbruket, som propositionsförfattaren här gör sig skyldig till. Från 1981 ser regeringen alltså den av riksdagen fastställda målsättningen för tekoindustrin inte längre som ett mål utan som ett riktmärke — vad det nu kan innebära. Vi kanske kan få en semantisk förklaring, en ordförklaring. Ett vet vi, och det är att när riksdagens uttalade målsättningar av den Nr 145 borgerliga regeringen omvandlas till riktmärken, så drabbar det de anställda Onsdagen den och tekoindustrin. Den befinner sig på grund av regeringens handlingsför 12 maj 1982 lamade politik i allvarligt krisläge, med stor arbetslöshet som följd. Konkret innebär detta bl.a. följande. Under år 1981 lades ca 4 000 varsel inom Beklädnadsarbetareförbundet och ca 2 000 varsel om korttidarbetsvecka. I augusti framträdde handelsminister Molin på Beklädnads kongress. Under tremånadersperioden därefter varslades var artonde arbetare i förbundet. Var det socialt acceptabelt?

Det är laisser-faire-politik av välkänt gammalt liberalt märke. Svenska kläder vore värda ett bättre öde inomoch utomlands. Besinnar men vad som kan hända i händelse av avspärrning eller handelspolitisk bojkott och om borgerliga regeringar tillåts fortsätta sin hittills förda, handlingsförlamade politik när det gäller tekoindustrin, aktualiseras på ett besynnerligt sätt den nordiske skalden H. C. Andersens sägen om kejsarens nya kläder. I det här sammanhanget skulle den i ny version kunna handla om en regering utan kläder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! När regeringen våren 1979 lade fram sin proposition i tekofrågan, skedde det mot en speciell bakgrund. Det fanns bestämda önskemål om en mer kvalificerad och långsiktigare planläggning av tekopolitiken än dittills. Önskemålen kom till uttryck i näringsutskottets betänkande 1978/79:16. Vårpropositionen 1979 hörsammade inte dessa önskemål. Följden blev då en ganska skarp vidräkning med propositionens förslag från näringsutskottet i betänkandet nr 48. Av näringsutskottets formulering, som enhälligt godkändes av riksdagen, framgår att riksdagen ställde andra krav på kvalifikationsgraden hos statens tekopolitik än vad regeringen i sin proposition hade tänkt sig. Det framgick också klart vilka krav riksdagen tänkte sig — det finns uttryckt bl.a. i betänkandet nr 48. 15 andra och tredje styckena. Vad riksdagen där avser är förslag av mer kvalificerad natur i propositionsform till riksdagen. Vad regeringen däremot har gjort är att på administrativ väg initiera viss utredningsoch samordningsverksamhet inom en rad statliga myndigheter som har med tekoområdet att göra. Detta är något annat och vida mindre än vad riksdagen har begärt. Det är alltså helt uppenbart att regeringen inte har hörsammat riksdagens begäran. Det är därför något märkligt att konstitutionsutskottets majoritet inte bekvämar sig till någon som helst självständig bedömning. Man hänvisar bara till en utredningspromemoria från en tjänsteman, en promemoria som har bifogats dagens granskningsbetänkande. I promemorian skildras dels riksdagens krav, dels regeringens åtgärder, detta i två på varandra följande stycken. Det är uppenbart för var och en att utredaren inte har vågat ens påpeka den bristande kongruensen mellan å ena sidan kraven och å andra sidan åtgärderna. Denna är emellertid så uppenbar för varje läsare att det får karakteriseras som en närmast fräck undanflykt när utskottet inte ens vill bedöma den. Den socialdemokratiska kritiken i reservation 2 är sålunda helt riktig, och vpk-gruppen avser i omröstningen att stödja reservationen.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har granskat regeringens handläggning av tekofrågor, och i en bilaga till utskottets betänkande finns en mycket detaljerad förteckning över riksdagens beslut i tekofrågor och regeringens åtgärder med anledning av riksdagsskrivelserna. Jag ber att få hänvisa till denna sammanställning. Eftersom det på den punkten finns en socialdemokratisk reservation, i vilken det hävdas att planeringsverksamheten inte har fullföljts, att en långsiktig övergripande plan inte har presenterats och att regeringens politik har dominerats av kortsiktiga lösningar, vill jag notera några fakta som motbevisar reservationens påståenden. Delvis är det en upprepning av de beslut som Kerstin Nilsson hänvisade till i sitt anförande. Riksdagen beslöt i slutet av 1978 att anmoda regeringen att utarbeta en övergripande plan för samhällets insatser på tekoområdet. Planen borde syfta till att den dåvarande produktionsvolymen i allt väsentligt skulle bibehållas. I den proposition som regeringen lade fram i mars 1979 förde man fram förslag till åtgärder för tekoindustrin för treårsperioden 1979 82. Enligt riksdagens uppfattning krävdes det mer långsiktiga samhällsinsatser och en längre planeringsperiod än tre år. Det planeringsarbete som erfordrades borde överlåtas åt de ansvariga organen på tekoområdet — tekodelegationen, statens industriverk, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och arbetsmarknadsstyrelsen. Med anledning av riksdagens uttalande om planeringsarbetet fick de uppräknade myndigheterna i juli 1979 uppdraget att inom ramen för sina ansvarsområden utreda och lämna underlag till regeringen för den fortsatt långsiktiga planeringen. Tekodelegationen fick i detta sammanhang ett samordningsansvar gentemot regeringen och mellan myndigheterna. nens förslag. Därför finner jag inte anledning att ta upp en debatt med Kerstin Nilsson i detta avseende. Beträffande produktionsvolymen, som är en central fråga i debatten, konstaterades att denna under 1979/80 i stort sett motsvarade 1978 års nivå. Regeringen har återkommit till riksdagen vid innevarande års riksmöte, och regeringens förslag kommer enligt ärendeplanen att behandlas i kammaren den 2 juni. Därför kan riksdagens beslut och regeringens åtgärder med anledning av det beslutet inte utgöra underlag i dagens granskningsdebatt. Den debatt som Kerstin Nilsson här drog upp — och där Jörn Svensson delvis instämde i hennes synpunkter — kommer alltså att föras vid det tillfället. I dag gäller det granskning av regeringens åtgärder med anledning av de beslut som riksdagen har fattat, och där hävdar Jörn Svensson att det brister i överensstämmelse mellan riksdagens och regeringens beslut med anledning av riksdagens skrivelser. Tidigare i dagens debatt har hävdats att det är administrativ praxis som skall granskas, medan den politiska granskningen utförs i andra former. Socialdemokraternas reservation i denna del är ett typexempel på ett politiskt ställningstagande. Socialdemokraterna har inte fått gehör för sina förslag i riksdagen, varför man söker andra vägar att ge sin mening till känna. I reservationen sägs klart och tydligt att regeringen i formell mening har följt riksdagsbesluten. Jag vill, fru talman, sluta med att fråga Kerstin Nilsson: I vilken annan mening har regeringen då brustit?

Fru talman! I sakfrågan hävdar vi att läget inom tekoområdet i dag varit annorlunda och mycket bättre om de av riksdagen förordade åtgärderna satts in. Ju förr åtgärder hade satts in, desto bättre. Ju senare de sätts in, desto dyrare blir det, och snart är det kanske för sent. Utsikterna inom tekobranschen ter sig redan mycket dystra, med stor arbetslöshet som följd. Med glidande formuleringar kryper regeringen undan sitt ansvar. Jag trodde att jag skulle få en förklaring på detta förändrade språkbruk, men det har jag inte fått. Regeringens politik har präglats av passivitet — en defensiv politik, en låt-gå-politik. Denna passivitet har lett till en katastrofalt minskad tekoindustri. Det har denna industri och arbetarna inom den fått betala dyrt. Avvecklingen har inte skett i socialt acceptabla former. Inte heller har regionalpolitiska synpunkter beaktats. Regeringens handläggning av den här frågan är inte förenlig med god parlamentarisk sed; den bryter mot god parlamentarisk sed. Av riksdagen fastställda mål har inte beaktats av regeringen. Dessa riktmärken är tydligen föga förpliktande för regeringens politik.

Fru talman! Den i granskningshänseende springande punkten är huruvida det finns någorlunda god överensstämmelse mellan vad riksdagen uttryckt i sina önskemål, främst i näringsutskottets betänkande nr 48, som jag nämnde, och vad som därefter har företagits av regeringen. Finns en sådan överensstämmelse? Då måste man veta vad riksdagen begärde och varför den kritiserade propositionen på våren 1979. Man kritiserade den för att den inte innehöll förslag till tillräckligt kvalificerade planeringsåtgärder, för att den inte hade ett tillräckligt sammanhållet perspektiv, för att den inte var mer långsiktig osv. Allt detta framgår av texten i utskottets betänkande. Bengt Kindbom erkänner indirekt att regeringen inte har kommit med någon proposition, som har haft den kvalifikationsgrad som näringsutskottet begärde. Regeringen nöjde sig med att vidta vissa samordningsoch utredningsåtgärder inom ramen för den statliga verksorganisationen. Det var dock inte detta som riksdagen begärde utan något annat och mer. Det framgår av texten i utskottets betänkande. Bengt Kindbom är medveten om den bristen. Därför försöker han nu slingra sig undan genom att framhålla att riksdagen godkände den följande budgetpropositionen. Javisst, riksdagen brukar godkänna budgetpropositionen varje år. Men det är inte detta saken gäller, utan frågan är: Innehöll denna budgetproposition vad näringsutskottet hade beställt, nämligen mer kvalificerade, sammanhållna och långsiktiga åtgärder? Det gjorde budgetpropositionen inte, eftersom den är så att säga någonting som arbetar, mer eller mindre, bara ett år i stöten. Enligt vad jag erinrar mig fanns i budgetpropositionen inget tillmötesgående av kraven på mer kvalificerade åtgärder. Det har inte funnits i därpå följande budgetproposition heller. Låt oss avföra resonemanget om budgetpropositionen. Det är bara ett sätt att förvirra debatten. Frågan är: Har regeringen i propositionens form hörsammat de specifika krav som näringsutskottet ställde vid sin kritik i det nämnda betänkandet 48? Efter vad jag har funnit har regeringen inte gjort det. Därmed är vår kritik berättigad. Jag tror inte att Bengt Kindbom kan komma ifrån detta, om han är riktigt ärlig.
Fru talman! Låt mig till Kerstin Nilsson säga — det blir även ett svar till Jörn Svensson angående budgetpropositionen — att den glidning i språkbruket som det nu görs en så stor fråga av skedde i samband med redovisningen av budgetpropositionen, då näringsutskottet konstaterade att regeringen inte föreslog någon ändring av planeringsramarna för försörjningsberedskapen. Näringsutskottet anslöt sig till formuleringarna i budgetpropositionen. Detta godtog riksdagens majoritet. Hade så inte skett, hade regeringen självfallet haft att rätta sig därefter. När det sedan gäller den långsiktiga planen har ju utredningsarbetet resulterat i förslag till regeringen. Tekodelegationen har vid flera tillfällen lämnat underlag till regeringen. Det har föranlett en tekoproposition, som kommer att behandlas senare under detta riksmöte. Jörn Svensson påstår att det inte råder någon överensstämmelse mellan riksdagens beslut och regeringens handlande med anledning av riksdagens skrivelse. Jag vill då hävda att det inte är socialdemokraternas uppfattning. Men det kanske också är en glidning i språkbruket, som Kerstin Nilsson inte Nr 145 kan förklara. Det finns ändå uttryckt i skrivningarna här. Socialdemokra Onsdagen den terna säger nämligen i sin reservation att regeringen i formell mening har följt 12 ma j 1982 riksdagens beslut. Det är ett konstaterande, som inte borde ha lett fram till en reservation utan som borde ha medfört att vi kunnat bli eniga i utskottet. Det Granskning av är ju just detta som KU har granskat.
Fru talman! Regeringen har inte uppfyllt riksdagens intentioner att lägga Tekofrågor fram en långsiktig plan för att uppnå 30 26 självförsörjningsgrad när det gäller volymen av tekoproduktionen i Sverige. I stället för att göra insatser för en verklighetsförankrad offensiv politik för att uppfylla målet övergår man till ordrytteri.
Fru talman! Jag måste än en gång påpeka för Kerstin Nilsson att socialdemokraterna har konstaterat att regeringen i formell mening har följt riksdagsbesluten. Det finns ingen grund för att rikta kritik mot regeringen i fråga om den administrativa praxisen. Jag frågade i mitt huvudanförande i vilken annan mening det finns anledning att rikta kritik mot regeringen. Nu konstaterar jag att Kerstin Nilsson har svarat att det är en politisk kritik som man riktar mot regeringen. Som tidigare har påpekats i dagens debatt finns det andra former för att framföra sådan kritik.
Fru talman! Vad vi skall diskutera är inte regeringens politik i jämförelse med budgetpropositionen 1980 79:48 jämfört med vad som sedan över huvud taget har företagits på tekoområdet. Där är oöverensstämmelsen så uppenbar att var och en borde se den. Bengt Kindbom är uppenbarligen också medveten om den; annars skulle han inte slingra sig genom att vägra diskutera just den fråga som vi skall diskutera ochi stället blanda bort korten genom att dra in en budgetproposition.
Fru talman! Vi säger visserligen att regeringen i formell mening har följt riksdagsbeslutet genom att uppdra åt vederbörande myndigheter att utreda frågan, men fortsättningsvis var ju avsikten att de utredningsförslag som presenterades skulle verkställas. Det skulle fullföljas reellt av regeringen på så sätt att regeringen skulle lägga fram en långsiktig plan för att uppnå det mål som sattes av riksdagen 1978/79 och som bl.a. utgick från försörjningspolitiska aspekter.
Fru talman! Jag är ledsen över att ta kammarens tid i anspråk med ytterligare ett inlägg. Jag kommer att referera den bilaga till betänkandet som redovisas i detta avsnitt, eftersom den klargör frågan om huruvida regeringen har följt riksdagsbeslutet med anledning av näringsutskottets betänkande 1978/79:48. Där sägs att det enligt riksdagens uppfattning krävdes långsiktiga samhällsinsatser av en annan storleksordning än den regeringen förordat i propositionen, att framförhållningen i planeringen borde vara längre än tre år och att det planeringsoch utredningsarbete som erfordrades borde överlåtas åt de ansvariga organen på området. Sedan räknar man upp dem, som jag gjorde i mitt huvudanförande. Med anledning av dessa uttalanden uppdrog regeringen genom beslut i juli 1979 åt myndigheterna att inom ramen för sina resp. ansvarsområden utreda och lämna underlag till regeringen. Man fastställde också vid vilka tidpunkter rapporterna skulle avges; det skulle ske den 1 september 1980 och den 1 september 1981. Rapporterna skulle innehålla den långsiktiga utblick som är efterlyst. Såvitt jag kan se — och mot detta har heller inte riktats någon anmärkning — har regeringen alltså fullföljt precis vad som sades i riksdagens beslut med anledning av näringsutskottets betänkande 1978/79:48.
Fru talman! Det tråkiga är att den här promemorian som Bengt Kindbom refererar bara på ett mycket ofullständigt sätt redovisar vad som sades i näringsutskottets betänkande 1978/79:48. Läser man papperen noga framgår oöverensstämmelsen mycket tydligt. Därför är det desto mera avslöjande att den av utskottsmajoriteten nu framhållna promemorian icke ger en fullständig redogörelse för vad beslutet på våren 1979 innebar.
Fru talman! Tekodelegationens förslag har inte beaktats av regeringen, och man har inte fullföljt de intentioner som riksdagen uttalade i 1978/79 års beslut. Och som vi uttrycker det i reservationen: Myndigheternas planeringsverksamhet har inte fullföljts av regeringen genom förslag till riksdagen. På det sättet har vi hamnat i en katastrofal situation för tekoindustrin.

Fru talman! Bland de ärenden som utskottet har granskat återfinns regeringens beslut om utvärdering av utvecklingsalternativ för Hörnefors massafabrik. Utskottet har inte funnit anledning att göra något särskilt uttalande med anledning av granskningen av detta ärende. Men eftersom jag är den som anmälde detta ärende till granskning, vill jag ta några minuter i anspråk för att göra några kommentarer. Bakgrunden till detta beslut var regeringens proposition våren 1981 som behandlade frågan om medelstillskott till NCB. Med anledning av denna proposition beslutade riksdagen att den s.k. Hörneforsgruppens utvecklingsalternativ inte kunde dömas ut på basis av tillgängligt material. Det måste få genomarbetas till fullo och därefter utvärderas under medverkan av berörda myndigheter, företaget, de anställda och de fackliga organisationerna. Med anledning av riksdagsbeslutet uppdrog regeringen åt statens industriverk att utvärdera det nämnda utvecklingsalternativet. I detta beslut sades att industriverket skulle utvärdera det s.k. utvecklingsalternativet. Att det skulle ”få genomarbetas till fullo” hade således bortfallit i regeringens uppdrag, vilket också noteras i näringsutskottet. Man kan givetvis diskutera betydelsen av och skillnaderna mellan att enbart utvärdera och att göra både en genomarbetning och en utvärdering. Enligt min mening måste det senare vara ett, kvalitativt sett, uppdrag av annan karaktär och innehåll än att bara utvärdera. Den uppfattningen tycker jag får stöd av bl.a. ett uttalande som utredningens ordförande har gjort.

Som en konsekvens av detta har de intentioner som angavs inte kunnat fyllas i så måtto att en reell genomarbetning blivit aktuell utan fastmer en granskning och kommentar till det material som Hörneforsgruppen lagt fram. De kompletteringar som Hörneforsgruppen ansett vara nödvändiga för att med en positiv grundsyn kunna genomföra projektet har inte redovisats. Hörneforsgruppen uttalar sin besvikelse över att de kompletterande utredningarna uteblivit och att utredningsarbetet stannat vid en utvärdering.” Det här visar väl ändå att det beslut som togs i riksdagen fick ett annat innehåll, i och med att regeringen uppdrog åt industriverket att utvärdera nämnda alternativ. Det kanske också var detta som avgjorde framtiden för hundratals människor och deras bygd. Fick verkligen dessa människor den prövning av sina förslag som man rimligen bör kunna lägga i det beslut som riksdagen tog? Enligt min mening fick de inte det. Men utskottet har inte funnit anledning att göra något särskilt uttalande, och jag noterar också att det är ett enigt utskott. I förra årets granskningsbetänkande var också frågor rörande NCB föremål för granskning. Då gällde det ett statsrådsjäv. Detta ärende fick ganska omfattande skrivningar och resulterade även i en reservation. Nu är väl kanske inte några hundratal anställda vid en massafabrik och deras öden så intressanta, i skuggan av ubåtar och landningssystem, och det är kanske anledningen till den knapphändiga behandling som detta ärende fått. Fru talman! Jag har inte något yrkande, men jag har med detta inlägg velat markera och få till protokollet min och vpk-gruppens uppfattning, att vi inte anser att regeringen till fullo har följt riksdagens beslut i detta ärende.

Fru talman! John Andersson sade avslutningsvis att han tyckte att det var ett knapphändigt yttrande som konstitutionsutskottet har avlåtit på den här punkten. Jag vill i alla fall för kammarens ledamöter — för dem som nu finns härinne — lämna den upplysningen att man inte skall dra för snabba slutsatser av antalet rader i ett utskottsbetänkande och tro att det direkt speglar den betydelse som utskottet tillmäter en viss fråga. Självfallet har detta ärende varit föremål för samma omsorgsfulla handläggning som andra ärenden i vårt utskott. Upprinnelsen till att John Andersson tog upp den här frågan till granskning i KU var tre rader i näringsutskottets betänkande 1981/82:20. Där görs noteringen att regeringen i sitt uppdrag till statens industriverk skrev att industriverket skulle ”utvärdera det för Hörnefors massafabrik och pappersbruk nämnda utvecklingsalternativet”. Utskottet sade att man ”noterar att riksdagens uttalande om att ifrågavarande utvecklingsalternativ före utvärderingen måste ”få genomarbetas till fullo” inte återges i uppdraget till industriverket”. Det är denna lilla petitess som har föranlett John Andersson att sätta konstitutionsutskottet i arbete. Vi har naturligtvis tagit fasta på det, som jag nyss redovisade. Vi skall självfallet inte ta upp någon industripolitisk debatt här. Det har funnits många tillfällen tidigare att diskutera Hörnefors och andra massafabriker, och vi har annat för oss i dag. Men så mycket kan jag ändå säga, John Andersson, att statens industriverk på den korta tid som stod till förfogande — enligt riksdagens beställning skulle det ske under sommaren och förhösten — gjorde en så grundlig genomlysning av detta problem som över huvud taget tänkas kunde. Man gjorde det i samarbete med folk från Hörneforsfabriken, facket, kommunen, länet och industrin. Man kan säga att det tillhopataget blev en fullt godtagbar produkt att lägga som underlag för ett riksdagsbeslut, vilket också skedde. Till näringsutskottets beslutsunderlag skall också läggas det förhållandet att ledningen för facket, det socialdemokratiska partiet, noterade att situationen faktiskt var som den var. John Andersson har kanske i viss mån, nu liksom tidigare, försökt att litet för mycket invagga folket uppe i Hörnefors i falska förhoppningar. Det är synd. Det är bättre att vi är ärliga och talar om situationen som den är. Det gjorde statens industriverk i sin utredning, och det gjorde så småningom näringsutskottet. Eftersom John Andersson nu inte ställer något yrkande om prickning av regeringen, vill jag avslutningsvis uttala min uppskattning av detta, och jag ansluter mig, fru talman, till vad utskottet anfört på denna punkt.
Fru talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt med Sven-Erik Nordin i den här frågan. Men den här debatten handlar inte om huruvida man ger de anställda som berörs eller deras organisationer falska förhoppningar eller inte. Det är inte den frågan det handlar om. Det jag har anmält till konstitutionsutskottet att jag vill ha granskat är frågan om huruvida innehållet i riksdagens beslut har ändrats i och med att regeringen gett ett uppdrag till industriverket. Jag kan hålla med Sven-Erik Nordin om att den avgörande frågan inte heller är antalet rader i betänkandet. Den avgörande frågan är om det här beslutet har ändrat karaktär och innehåll. Sven-Erik Nordin hänvisar till det innehåll i utredningen som socialdemokraterna anslöt sig till, utredningens slutsatser. Det är helt oväsentligt för mig vilken ställning socialdemokraterna har intagit i det här fallet. Det jag diskuterar är riksdagens beslut att tillsätta utredningen och vad utredningen skulle göra. Jag vill fortfarande hävda att riksdagens beslut i det här fallet fick ett annat innehåll, en annan karaktär, genom de direktiv som industriministern å regeringens vägnar gav industriverket. Jag finner stöd för en sådan bedömning bl.a. hos utredningens ordförande och det han har uttalat. Jag kan hänvisa till bedömningar som har gjorts på länsnivå, från företrädare för länsmyndigheter och även från de anställda som berörs och deras fackliga organisationer. Jag vill hävda att det måste vara en skillnad mellan att genomarbeta och därefter utvärdera ett sådant förslag som det här var fråga om och att bara värdera. Går man in på sakinnehållet i utredningen kan man finna betydande brister, men den diskussionen kan vi lämna därhän. Jag vill fortfarande hävda att jag ser en skillnad mellan riksdagens beslut och den uppgift som industriverket fick.
Fru talman! Det här är en tämligen överflödig tvist om ord. Jag noterar att själva ordvalet i regeringens uppdrag till statens industriverk var något annorlunda än det som stod i riksdagsskrivelsen. Men det förändrade inte på något sätt innehållet i den produkt som statens industriverk levererade med ledning av regeringsuppdraget. Där skedde en genomlysning, påstår jag. John Andersson kan fundera så mycket han vill hit eller dit över om slutsatserna skulle ha blivit annorlunda, om man hade fått hålla på ytterligare något halvår, eller om man skulle ha gett sig ut på ett vidare fält i bedömningen av Hörneforsfabriken. Jag tror faktiskt inte det. Några andra som har sysslat med den här frågan tror inte heller det. Därmed tror jag, fru talman, att den här frågan är till fullo genomlyst.
Fru talman! Hur kan Sven-Erik Nordin hävda så bestämt att slutprodukten inte skulle ha blivit en annan, om riksdagens hela skrivning i det beslut som fattades hade kommit med i direktiven? Hur kan Sven-Erik Nordin hävda detta? Sven-Erik Nordin säger att detta är en överflödig tvist. Jag är inte så säker på att de anställda vid Hörneforsfabriken och de människor som bor i Hörnefors tycker att det är så överflödigt att man tittar på den här frågan. Jag vet att de är mycket besvikna. De har i sina kommentarer pekat på den, som de tycker, dåliga behandling som deras förslag fick i och med att deras alternativ inte med allvar och en positiv grundsyn undersöktes på ett riktigt sätt. Jag tycker att det är nonchalant mot dessa människor att säga att detta är en överflödig tvist.
Fru talman! En sak är säkert John Andersson och jag helt överens om, och det är att det är en tragedi när man är tvungen att lägga ned ett företag av typen Hörnefors massafabrik — särskilt som det här rör sig om en bruksort, med bruksorternas speciella problem. Sedan noterade jag att John Andersson i sin senaste replik återföll i försöken att på något sätt mana fram bilden att hade man fått utreda detta längre och djupare, skulle det ha randats en ny framtid för sulfitfabriken i Hörnefors. Jag ville i mitt första inlägg påpeka att detta kunde vara onödigt, därför att det skapar helt ogrundade förhoppningar, och det tycker jag inte är rättvist och ärligt.
Fru talman! Jag har redan en gång redogjort för min syn på frågan om att skapa falska förhoppningar. Det går jag inte in på en gång till. Sven-Erik Nordin diskuterar nu åter själva sakfrågan, hur det skulle ha gått med fabriken. Jag har inte påstått att någon lösning skulle ha nåtts. Det jag ville hävda var att åtminstone jag, när jag var med och fattade beslutet om att det här alternativet skulle genomarbetas och utvärderas, upplevde att det låg mycket mer i den meningen än vad som blev resultatet. Det är där jag vill hävda att det inte blev någon genomarbetning, utan att man bara gick in och petadelitet i det alternativ som fanns och gjorde en värdering. Det är just den frågan som jag har anmält till granskning, och som jag tycker att vi skall diskutera.
Fru talman! Då får jag bara notera att John Andersson inte längre påstår att resultatet av utredningen skulle ha blivit annorlunda ifall man exempelvis ordagrant skulle ha återgett riksdagsskrivelsen i direktiven. Därmed kan vi säga att den här frågan är till fullo utredd.
Fru talman! Om förslaget hade fått genomarbetas på ett riktigt sätt och Onsdagen den utvärderats hade de anställda i varje fall fått en rimlig chans. Nu anser jag att 12 maj 1982 de blev bortdribblade. De fick inte den chans som de var värda.

Fru talman! När det gäller ubåtsaffären är utskottsbetänkandet i alla väsentliga delar helt enhälligt. Det är t.o.m. så att utskottet enhälligt och entydigt berömmer regeringen. Det är inte så vanligt i våra granskningsbetänkanden. I själva begreppet granskning ligger ju inbyggt en kylig skepticism.

Mot denna bakgrund anser utskottet det tillfredsställande att ubåtsaffären kunde avvecklas så snabbt. Regeringens handlande präglades enligt utskottet av fasthet och konsekvens vilket ledde till att de svenska kraven i fråga om undersökning och bärgning av ubåten snabbt kunde genomdrivas.” Även fortsättningsvis berömmer utskottet regeringen. De uppskattande omdömen som utskottet således ger bygger på en noggrann genomgång av regeringens handläggning och regeringens ställningstagande till en rad kniviga avvägningsfrågor, som omedelbart aktualiserades. Utskottets genomgång bygger på ett mycket stort skriftligt material men också på utfrågningar av några av de särskilt involverade. Uppteckningar av utfrågningarna och det viktigaste underlaget i övrigt redovisas i betänkandets bilagedel. Fru talman! Det råder inga delade meningar om att det var en mycket allvarlig kränkning av svenskt territorium som ägde rum när den sovjetiska ubåten gick in på svenskt vatten utanför Karlskrona — militärt skyddsområde t.o.m. Några acceptabla förklaringar till detta har inte kunnat ges från Sovjetunionen. Att ubåten visade sig vara atomvapenbestyckad gör naturligtvis inte saken bättre. Helt vid sidan om suveränitetskränkningen ger detta en blixtbelysning åt hur ihåligt mycket av talet om Norden som en kärnvapenfri zon har varit. Östersjön tillhör i högsta grad Norden, och det är således på de ryska krigsfartygen i Östersjön som atomvapnen finns. Det är alltså dessa atomvapen som bör avlägsnas om vi skall få någon kärnvapenfri zon. I övrigt finns det ju inga kärnvapen i Norden. Jag skall inte här ge någon kronologisk skildring av ubåtsaffärens förlopp. Det finns dokumenterat dag för dag och nästan timme för timme i utskottets betänkande. Några anmärkningar om att regeringen skulle ha begått formella fel vid handläggningen av ärendet finns inte från någon sida i utskottet. Det är alldeles givet att vid en extraordinär situation som det här gällde måste handläggningen på en del punkter avvika från vad som är normal rutin inom regeringen. Nödvändigheten av snabba beslut är en av anledningarna till detta. Det är också rätt självklart att det blir statsministern personligen som i hög grad svarar för ledningen av arbetet. Så var det också i den här frågan, vilket tydligt framgår av utskottets material — inte minst den ingående utfrågning som utskottet haft med statsminister Fälldin. Men trots de speciella omständigheter som rådde har utskottet således inte kunnat finna annat än att handläggningen skett helt i överensstämmelse med de regler som gäller för regeringens arbete. Vidare kan noteras att ledarna för moderata samlingspartiet och socialdemokratiska partiet fortlöpande hölls orienterade. Statsministern har i olika sammanhang bl.a. inför utskottet, uttryckt sin stora tillfredsställelse över att man uppfattade situationen lika över partigränserna. Utöver dessa kontakter redovisades frågan för utrikesnämnd, utrikesutskott och försvarsutskott. Jag har redan nämnt att konstitutionsutskottet berömmer regeringen för snabbhet, fasthet och konsekvens. De riktlinjer som skulle gälla för behandlingen av ubåtsfrågan fastställdes snabbt. Vad gäller den senare omdiskuterade immunitetsfrågan omtalade UD:s folkrättsexpert, Bo Johnson, på direkt fråga för utskottet: ”Kanske bara någon timme efter det att incidenten var känd visste man på alla nivåer vilken linje som skulle följas. Det förekom ingen tveksamhet från regeringens sida.” Tövrigt formulerades riktlinjerna i enlighet med vad som återges på s. 177 i utskottsbetänkandet. Vad som skulle gälla var att ubåten skulle hanteras av det militära systemet, att den skulle ligga kvar t. v., att utredning skulle ske genom överbefälhavarens försorg, att bärgning skulle ske genom överbefälhavarens försorg, att krav på ursäkt från Sovjetunionen skulle framställas och att Sovjetunionen skulle betala kostnaderna. För att göra hela historien kort kan man konstatera att regeringen var framgångsrik på samtliga punkter. De handlingslinjer regeringen lade fast kunde också fullföljas. Jag nämnde nyss att immunitetsfrågan varit föremål för diskussion. Vad frågan gällde var vilka ingripanden den kränkta staten enligt folkrätt och s.k. statspraxis skall kunna göra gentemot det kränkande fartyget och dess besättning. Utskottet har ägnat denna fråga betydande intresse, vilket framgår av utskottets redovisning. Av redovisningen framgår också att meningarna något går isär bland folkrättsexperter. De folkrättsregler som kan tänkas gälla får kompletteras med vad som kallas statspraxis, dvs. staternas faktiska agerande. Två saker förefaller mig rätt klara. Den ena är att den kränkta staten måste tillerkännas ett visst handlingsutrymme. Den andra är att utnyttjandet av detta handlingsutrymme måste bestämmas på Nr 145 högsta nivå, dvs. av regeringen. Detta därför att det är ställningstaganden av Onsdagen den politisk och utrikespolitisk natur. De kan således inte överlåtas åt underord 12 maj 1982 nade myndigheter. För bedömningen av sådana här frågor tillkommer för vår del dessutom nödvändigheten av att vi även i fredstid handlar så att tilltron till vår krigstida neutralitet inte rubbas. De överväganden som ledde fram till regeringens ståndpunkter i immunitetsfrågan redovisas i utskottsbetänkandet, och jag skall inte diskutera dem närmare. Regeringens ställningstagande summerades av Ubåtsaffären statsminister Fälldin vid utskottets utfrågning på följande sätt. Jag citerar från s. 132 och 133: ”Vi sade oss att det inte kan vara rimligt att ett statsfartyg som så uppenbart har kränkt svensk neutralitet skulle ha samma immunitet som det skulle ha haft om det hade kommit lovligt med tillstånd t.ex. på ett flottbesök. Utan att göra alla möjliga utläggningar som man kan göra om detta drog vi slutsatsen att man måste kunna tumma på immunitetsreglerna. Vi ansåg det självklart att vi måste göra en ordentlig undersökning för att kartlägga hur båten kunnat hamna där. Det krävde att vi gick ombord på båten och att vi fick ha förhör med befälhavaren. Vi tyckte då att det var en lämplig avvägning att förhören fick hållas utanför skyddsområdet, men vi garanterade att officerarna skulle få komma tillbaka.” Sovjet accepterade också härvidlag, om än under viss protest, de svenska kraven. Vad gäller omvärldens reaktion framhöll UD:s folkrättsexpert, Bo Johnson, som jag tidigare citerade, följande inför utskottet, vilket jag citerar från s. 148 i betänkandet: ”De genomgående positiva reaktioner som följt på det svenska agerandet vid incidenten med ubåt 137 tyder på att omvärlden ser på det svenska agerandet med accept. Det är en viktig faktor vid den folkrättsliga bedömningen.” Utskottet berör regeringens handläggning av immunitetsfrågan och har inte heller här — och det gäller ett enigt utskott — några kritiska synpunkter. Tvärtom får det generella beröm som utskottet utdelar anses omfatta även den delen av regeringens agerande. Utskottet finner det bra att regeringen aviserat en närmare belysning av rättsläget för eventuella framtida behov. Och utskottet uttrycker i försiktiga ordalag att dessa aviserade studier bör kunna bidra till ökad klarhet om utgångspunkterna för bedömningar i framtiden. Samtidigt understryker dock utskottet att ett betydande handlingsutrymme måste finnas för regeringen även i framtiden. Det är, enligt min mening, ett mycket klokt konstaterande. I allt väsentligt är således utskottet ense vad gäller bedömningen av regeringens framgångsrika handläggning av ubåtsaffären. Men moderater och socialdemokrater har inte riktigt velat nöja sig med detta. Det är naturligtvis svårsmält för oppositionens samkörda tandem-par att så uttryckligt tvingas konstatera att regeringen varit mycket duktig i en svår fråga. För den skull har man hakat sig fast vid en detalj, i förhoppningen att det 45 skall bli rabalder kring denna detalj och att detta således skall skymma helheten. Massmedia hjälper ju också på sedvanligt sätt till, och det är givetvis detta man förlitar sig på. Vad saken gäller är att försvarsminister Torsten Gustafsson stannade en dag på ett nordiskt försvarsministermöte i Oslo, i stället för att omedelbart åka hem, när han fick vetskap om att ubåten stod på grund. Moderater och socialdemokrater anser att han borde ha åkt hem. Det kan de naturligtvis tycka. Men vad i all världen är det för konstitutionellt klandervärt i att han inte åkte hem? Den frågan vill jag gärna ställa till moderaternas och socialdemokraternas företrädare. F. ö. var det så att försvarsministern hela tiden hölls underrättad om vad som hände. Han kunde konstatera att allt var i gång som det borde vara. Dagen efter åkte han hem, och han deltog därefter direkt i handläggningen av ärendet. Det är ju så i vår moderna värld att statsråd inte alltid kan sitta på sina stolar i Stockholm. De åker kors och tvärs över jordklotet, än i den ena angelägenheten, än i den andra. Kraven är sådana att de måste vara med för att hävda Sveriges intressen. Det är sannerligen inte några nöjesresor, som en del tidningar tycks tro. Försvarsministern kunde mycket väl ha varit på andra sidan jordklotet. Då hade regeringen under alla omständigheter fått klara sig utan honom något dygn. Hade det i så fall också varit konstitutionellt fel? kan man fråga sig. Nu är det ju så att vi i vår författning helt realistiskt har räknat med att alla statsråd inte alltid kan vara närvarande. Det får gå ändå, och måste gå ändå. Grundlagen stadgar t.o.m. att regeringen är beslutför med så få närvarande som fem statsråd. Det är alltså gällande rätt på det här området. När ett statsråd är utomlands förordnas ett hemmavarande statsråd att svara även för den frånvarandes departement. Så hade man gjort den här gången också. Det var Anders Dahlgren som föredrog försvarsärendena. Det inträffade var således ingenting märkvärdigt, och det innebar inga som helst brott mot vare sig gällande bestämmelser eller etablerad praxis. Men socialdemokrater och moderater tycker att Torsten Gustafsson borde ha åkt hem, och för detta tyckande väntar de sig tydligen en del applåder. Det får de kanske på sina håll, men det är också allt. Socialdemokrater och moderater kritiserar vidare ett uttalande som Torsten Gustafsson gjorde den 1 november om eventuellt bruk av våld mot ubåtsbesättningen. Försvarsministern fick en fråga om detta när han hördes i konstitutionsutskottet. Jag återger en del av svaret från s. 140 i betänkandet: ”Jag var väl underrättad om situationen. Givetvis måste vi alltid vara beredda att hävda vår neutralitet, i yttersta fall med våld, men i det här fallet visste vi att situationen höll på att reda upp sig. Dagen därpå trädde också ubåtskaptenen fram för det samtal som den svenska regeringen hade begärt.” Försvarsministerns uttalande gällde således det konkreta fallet, just i det aktuella läget. Försvarsministerns uttalande stämde således med vad som faktiskt föregick. Sovjet gav med sig, och frågan om våld behövde dess bättre inte aktualiseras. Jag tror nog att vi alla kan vara tacksamma för att vi genom regeringens fasta och skickliga agerande samt genom att ryssarna gav vika kunde undvika att använda våld. Det fanns väl de som i den stundtals Nr 145 upprörda debatten talade om våld och hårda tag. Var detta, om de Onsdagen den intentionerna behövt följas, hade slutat, kan vara svårt att överblicka. 12 maj 1982 Vad gäller det ärende som nu behandlas ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservation 3 och ansluter mig i övrigt till vad utskottet anfört. Granskning av
Fru talman! Jag kan göra det ganska lätt för mig genom att i stort instämma med vad Bertil Fiskesjö sade. Om någon för ett år sedan hade kommit på den idén att man, för att bl.a. träna incidentberedskap, skulle måla upp ett scenario med ett grundstött ryskt kärnvapenbestyckat krigsfartyg mitt inne i svenskt militärt skyddsområde, tror jag att den personen hade blivit utskrattad. Man hade avslagit förslaget med att säga att någonting så otroligt inte kommer att hända och att man måste testa beredskapen i ett något mer realistiskt fall. Nu visade det sig än en gång att fantasin inte riktigt hänger med när det gäller de tokigheter som vissa kan ställa till med. Och regeringen fick helt plötsligt den oväntade s.k. ubåtsaffären på halsen. Regeringen löste denna fråga på ett utomordentligt sätt. Det är inte bara vi här i Sverige som tycker det. Även internationellt har berömmet för den svenska regeringens agerande i den s.k. ubåtsaffären varit enstämmigt. De enda som har haft en avvikande uppfattning har varit Sovjet och någon annan öststat. Det är kanske lättförståeligt att Sovjet inte var så förtjust över det svenska agerandet i denna affär. Det är min innerliga förhoppning att Sovjet aldrig skall bli förtjust över en svensk regerings agerande, om ryssarna skulle upprepa dessa dumheter. En av de saker som vi under utskottets granskning har tittat på — och där man är på väg att nå en tillfredsställande lösning — är tillgången på säkra, mot avlyssning skyddade teleförbindelser mellan vissa statsråd och en del högre chefer. Som Bertil Fiskesjö sade är det en orimlighet att tänka sig att alla statsråd alltid skall finnas på sina tjänsterum i Stockholm, utan de kan befinna sig på olika platser. Behovet av att man skall kunna ta kontakt och förtroligt resonera med personer som råkar befinna sig utanför Stockholm är stort. Därför är det väsentligt att denna fråga snarast löses. Enligt vad utskottet har funnit höll man också på att förbereda sådana kontaktmöjligheter redan innan ubåtsaffären inträffade. Att man nu på alla håll inser och erkänner — egentligen gör även utsko'tet det — att regeringen har skött ubåtsaffären på ett utomordentligt sätt, är uppenbarligen inte tillfredsställande för oppositionen här i riksdagen. Så bra får en regering inte lov att framstå i allmänhetens ögon. Därför gällde det för dem att börja gneta och försöka hitta någonting som de kunde anklaga regeringen för. Men oppositionen har inte hittat någonting sådant. Alla som har granskat denna fråga särskilt noga är ju överens om att detta ärende är bra skött. Det finns ingenting som man kan säga är felbehandlat. Då får vi väl hitta på någonting annat, tycks oppositionen ha resonerat. Och har man uppfinningsrikedom, går det ju bra. Man har lyckats komma fram till att försvarsministern litet snabbare borde ha infunnit sig i Stockholm. Dessutom är oppositionen kritisk mot ett uttalande, som man säger skall ha skapat tveksamhet om Sveriges hållning. Den tveksamheten är oppositionsledamöterna i konstitutionsutskottet ganska ensamma om att ha upptäckt. I utlandet, där man ibland nästan avundsjukt såg hur bra Sverige klarade av denna situation, lade man inte märke till någon tveksamhet. Egentligen har inte oppositionen någon kritik att komma med, utan den är ute efter att dölja att regeringen har skött sig bra. Vanliga människor kan ge regeringen det erkännandet, men så generös är inte oppositionen. Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 3.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.

Fru talman! Det har om den s.k. ubåtsincidenten sagts att ingen rimligen kunnat inse att något sådant skulle kunna inträffa. En grundstött sovjetisk ubåt på svenskt militärt skyddsområde var en alltför fantastisk tanke för de flesta. Ändå borde inte händelsen ha inträffat helt överraskande. Vi har under efterkrigstiden haft gott om olika ubåtsincidenter i våra farvatten. Många av dem har utgjort allvarliga kränkningar av vårt territorium. Vi vet att vår incidentberedskap inte är tillfredsställande. Detta har påpekats från moderat håll vid en rad tillfällen. Jag har själv i denna kammare interpellerat och pekat på de brister som råder på området och som vi fick en påminnelse om när det visade sig att vi inte kunde upptäcka den här ubåten förrän dagen efter grundstötningen. Det är alltså fel att påstå att det här var någonting som vi inte kunde ha förutsett. Vi borde ha kunnat göra det, och detta har också påpekats här i kammaren vid ett flertal tillfällen. Trots att affären fick en tillfredsställande upplösning, finns det all anledning att noga analysera det inträffade och se vad som kan göras för att i framtiden förhindra ett upprepande och, om ett sådant skulle ske, ha god beredskap för ett effektivt handlande. För den som haft tillfälle att under några år delta i utskottets granskningsverksamhet, som bl.a. rört affärer som IB och Telub, är det slående hur förvånade berörda myndigheter blir när något händer. Sådant kan bara inte hända, det är alltför fantastiskt, det har vi inte övat för, är vanliga reflexioner. Jag får en känsla av att man vill skjuta obehagligheter bort ifrån sig, att alltför provocerande scenarier inte är populära. Det går självfallet inte att förutsäga allt. Det är också lätt att kritisera i efterhand när facit föreligger. Utskottet har helt naturligt tagit hänsyn till detta. ”Regeringens handlande präglades av fasthet och konsekvens”, sägs det i utskottstexten. Det är också att notera utskottets tillfredsställelse över att regeringen snabbt tog kontakt med de båda demokratiska oppositionspartierna och att man kunde enas om en gemensam syn på den uppkomna situationen. På några punkter gör utskottet markeringar. Det gäller vikten av att säkra, Nr 145 mot avlyssning skyddade telekommunikationer finns tillgängliga mellan Onsdagen den berörda statsråd och andra nyckelpersoner. De har alltså inte kommunicerat 12 maj 1982 på det sätt som är önskvärt, därför att man inte kunde lita på sekretessen när det gällde de vanliga telefonerna. Det måste sägas vara anmärkningsvärt att det vid tillfället för ubåtsincidenten fanns allvarliga brister i detta avseende. Det är att hoppas att de åtgärder som här är på gång snabbt och effektivt genomförs. Skulle någon framtida incident visa brister i detta avseende, kommer det att vara svårt att Ubåtsaffären skylla ifrån sig, och kritiken kommer med all säkerhet att bli hård. Också när det gäller immunitetsfrågorna är det bra att studiearbete pågår. Det måste dock likaledes betraktas som anmärkningsvärt att det rådde en betydande osäkerhet om immunitetsfrågorna under affärens gång. Visserligen var det en överraskande händelse, det skall gärna medges, men ubåtsincidenter har vi haft go." om tidigare. Det är med förvåning man då konstaterar att de gällande svenska bestämmelserna inte ger någon ledning för vad som är tillåtet, om en ubåt tvingas upp till ytan. Så helt otroligt har det välinte varit att en ubåt kunde ha skadats av svenska sjunkbomber som fällts i varningssyfte men råkat träffa för nära. Det studiearbete som nu bedrivs måste snabbt få ett genomslag i gällande bestämmelser på området. Hade svenska sjunkbomber fällts för nära, kan man mycket väl tänka sig att en ubåt hade tvingats upp till ytan. Det finns alltså inga bestämmelser eller anvisningar för hur man skall handla i en sådan situation. Det är anmärkningsvärt. Stor uppmärksamhet har i massmedia ägnats åt regeringens beslutsfattande under den aktu”"a veckan. En kvällstidning har korat vinnare resp. förlorare inom regeringen. Man har gjort försök, som måste betraktas som löjeväckande, att ta åt sig äran av affärens handläggning, och jag är övertygad om att vi kommer att få uppleva än mer av den varan här i dag. För dem som har haft tillfälle att följa KU:s inträngande granskning av händelseförloppet framstår detta som ett lagarbete där många var inblandade och många hjälpte till, och man kan i det sammanhanget inte utkora några vinnare eller förlorare. Syftet med att på det sättet försöka ta åt sig äran har naturligtvis varit att plocka inrikespolitiska poänger, något som man enligt opinionsundersökningarna inte har lyckats särskilt väl med. Den lärdom man kan dra av handläggningen är att det är viktigt att statsministern har ett fast och totalt grepp om händelseförloppet. Men det är därvidlag lika naturligt att i den krets som han rådgör med ingår de berörda fackministrarna. Det är då framför allt två personer som berörs: utrikesoch försvarsministrarna. Utrikesministerns roll behöver inte vidare kommenteras här, även om han enligt en artikelserie om ubåtsärendets handläggning som presenterades i en kvällstidning i praktiken ledde en samlingsregering lokaliserad till Floragatan, där han har sin bostad. ledamöter av konstitutionsutskottet har härvidlag varit mycket noggranna med att endast granska hans handlande i denna speciella fråga och att inte beröra eller låta sig påverkas av eventuella uttalanden eller ingripanden från hans sida i frågor som inte är föremål för utskottets granskning. Ubåtsaffären utgjorde den allvarligaste kränkningen av svenskt territorium sedan andra världskriget. För en välinformerad försvarsminister kan det inte ha kommit som någon total överraskning att kärnvapen kunde finnas ombord. Han var den ansvarige fackministern, och han kan som sådan inte ha varit okunnig om detta förhållande. Det fanns också klar risk för och indikationer på att fritagningsförsök kunde komma att äga rum. En allvarlig upptrappning var således inte utesluten. Mot denna bakgrund hade det varit naturligt att försvarsministern begav sig till Stockholm för att därifrån följa ärendet och medverka till en tillfredsställande lösning. Försvarsministern gjorde den 1 november ett uttalande i televisionen om att våld inte kunde komma i fråga när det gällde att få de svenska kraven uppfyllda. Detta var olyckligt och ägnat att skapa tveksamhet om den svenska hållningen. Frågan är, fru talman, om försvarsministern hade gjort detta uttalande, ifall han hade följt ärendet på nära håll och tagit del av de vid tidpunkten för uttalandet klara indikationerna på att kärnvapen faktiskt fanns ombord samt vissa andra underrättelser om den sovjetiska uppladdningen utanför vår kust. På grund av bristen på säkra telekommunikationer kunde försvarsministern inte från Oslo eller Gotland hålla en nära och förtrolig kontakt med den centrala krisledningen i Stockholm under statsministerns ledning. Trots att grundstötningen inträffade onsdagen den 28 oktober träffade han — den ansvarige fackministern — statsministern först måndagen den 2 november. En nära kontakt mellan statsoch försvarsministrarna hade förhoppningsvis eliminerat risken för olyckliga uttalanden av det slag som nu faktiskt gjordes. Fru talman! Det finns betydligt mer att säga i det här sammanhanget, men jag vill till sist bara anföra att jag reagerar mot de uttalanden som gjordes av konstitutionsutskottets ordförande om ”det samkörda tandem-par” som finns i den här frågan för att komma regeringen till livs. Jag tycker det är ett felaktigt uttalande, och jag tycker inte att det finns någon anledning för en företrädare för den underbara nattens politik och samförstånd att göra den typen av uttalande. Vi har på den här punkten försökt att göra en så noggrann och saklig granskning som möjligt. Också i våra skrivningar har vi varit mycket noggranna med att inte gå in på ovidkommande saker i detta sammanhang. Fru talman!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

Nr 145 Fru talman! När det gäller sakfrågan i det här ärendet, dvs. den sovjetiska Onsdagen den ubåtens kränkning av det svenska territorialvattnet i oktober-november 12 maj 1982 förra hösten, har vpk redan framfört sin uppfattning om den. Vi kan i stort sett ställa oss bakom den utskottsskrivning som Bertil Fiskesjö citerade i sitt inledningsanförande. Vi anser att regeringens handläggning var bestämd och bra och att affären löstes upp på ett vettigt och lyckligt sätt utan några större bieffekter och andra negativa följder. Vi är emellertid precis som socialdemokraterna kritiska mot att försvars Ubåtsaffären ministern inte återvände till Stockholm och kanske framför allt mot att han inte begav sig till Karlskrona. Det hade nämligen enligt vår uppfattning framför allt varit välgörande om en civil regeringsrepresentant hade framträtt i samband med handläggningen av den här affären. Som affären nu utvecklade sig blev den ett propagandajippo för det militära etablissemanget i Sverige, något som ingen kan anse vara särskilt lyckligt. Det hade varit mycket bättre om den civile försvarsministern, regeringens representant, hade varit den som framträtt på ett bestämt sätt i massmedia, i televisionen och i andra sammanhang, än den — som det nu blev — ständiga paraden av militära företrädare, som sög ut varje uns av propagandaeffekt för att på bästa möjliga sätt motivera sin egen existens och höjda försvarsanslag. Det är den mest grava anmärkning vi från vpk:s sida vill göra mot att försvarsministern inte infann sig, var på plats och så att säga tog ledningen över det militära etablissemanget, utan lät det breda ut sig på ett sätt som man måste anse var olyckligt. Militärledningen och övriga militära organisationer har f. ö. inte någon större anledning att gå ut och försöka skära pipor i vassen i detta sammanhang. Det oerhörda inträffade alltså, vilket har framförts flera gånger, att en främmande ubåt kunde gå helt osedd inte bara in i den svenska skärgården och överskrida den svenska territorialgränsen utan djupt in i ett militärt skyddsområde utanför en av de gamla klassiska militära örlogsbaserna i vårt land. Jag anser att detta måste väcka en hel del eftertanke. Vad gjorde de militära bevakningsenheterna, de militära staberna i Karlskrona och omgivande områden och farvatten på eftermiddagen, kvällen och natten den 28 oktober 1981? Nu tar man det inträffade till intäkt för att kräva mer pengar för att klara av sina bevakningsuppgifter. Men om man inte ens med det höga militära anslag som också marinen åtnjuter kan klara bevakningen av närvattnen kring sina egna basområden, vad skall man då göra med mer pengar? Det är symtomatiskt att det var en blekingsk fiskare som upptäckte skorven, där den låg på klippan. Vi från vpk har i detta sammanhang framfört att om vi vill stärka vår gränsberedskap — och det kan säkert vara behövligt med de långa kuster och gränser som vi har — gäller det framför allt att satsa på att stärka lokalbefolkningens och andra lokala statliga och kommunala instansers överblick och översyn över sådana här områden. Det har i detta sammanhang i frågedebatter och interpellationsdebatter framförts uppfattningen, att en levande skärgård är den bästa beredskapen, och det håller jag gärna med om. Men vad som hänt under det senaste decenniet är framför allt att civila myndigheters möjligheter att bedriva övervakning och annan verksamhet i just skärgården kraftigt beskurits. Statliga verk och institutioner såsom lotsverket, tullverket osv. har fått vidkännas nedskärda anslag, indragning av personal, indragning av fyrplatser, lotsutkikar osv. Man kan inte med aldrig så många miljoner till militära anslag, ersätta den övervakning som kan utföras av sådana civila institutioner. Det är en annan slutsats som man bör dra av denna händelse. Vi anser alltså att det var olyckligt att försvarsministern inte reste hem från Oslo. Det drabbar också, som det sägs i utskottsbetänkandet, inte försvarsministern ensam, utan det drabbar ju också regeringen och statsministern, som borde ha insett att det skulle komma kritik på detta och att man borde ha kallat hem försvarsministern i detta sammanhang och samla den del av regeringen som skulle handlägga denna fråga med honom inkluderad. Det är alltså inte i första hand försvarsministern som person utan också regeringens handläggning av denna fråga som vi vill angripa. Sedan vill jag, fru talman, något uppehålla mig vid den TV-intervju med försvarsministern den 1 november 1981 som det också har talats om. Det har riktats kritik mot försvarsministern för att han sade att han inte kunde se vid det tillfället att det fanns någon anledning att Sverige skulle tillgripa våld mot ubåten. Jag tycker att det är en ståndpunkt som faktiskt hedrar försvarsministern. Det är klart att man skall kunna tillgripa våld för att avvisa gränskränkningar. Men i det här fallet var det just vid det tillfället inte anledning att tillgripa några våldsåtgärder. Det är faktiskt tacksamt med en försvarsminister som intar en sådan ståndpunkt. Man kan bara göra den hypotetiska tanken att vi hade haft en moderat försvarsminister på plats vid detta tillfälle. Då hade vi kanske fått se honom i full kustjägarmundering på klipporna nere vid Karlskrona. Det hade varit bra mycket sämre än ett sansat och lugnt uttalande om att våld inte skall tillgripas i onödan. I detta sammanhang tycker jag alltså att Torsten Gustafsson har angripits på ett oförtjänt sätt. Vid det tillfället fanns det enligt min och mitt partis uppfattning inte någon större anledning att tillgripa våld. Jag vill återkomma till vad jag började med, nämligen att det blev tillräckligt mycket av utnyttjande av tilldragelsen, genom militäristiska jippon med maskeringsklädda kustjägare och andra militära uppladdningar samt studieresor bekostade av den militära budgeten för journalister och andra intresserade fram och tillbaka till de här kobbarna under dessa dagar. Där borde regeringen ha ingripit och lagt litet kapson på de militaristiska ivrarna. Det hade varit välgörande för hela saken. Jag och mitt parti kommer att stödja utskottet i denna fråga.